Herr talman! Herr Gustavsson i Ängelholm har frågat mig om det finns möjlighet att meddela dispens från bestämmelsen i läkarvårdstaxan att läkarvårdsersättning utges för högst 3 000 besök under ett kalenderhalvår och om jag i så fall är villig att medverka till det. Den nya läkarvårdstaxan, som gäller från årsskiftet, är en bindande taxa. Den anger det högsta arvode som en till försäkringen ansluten privatpraktiserande läkare får tillgodoräkna sig för ett läkarvårdsbesök. Taxan är indelad i arvodesgrupper, och i flertalet fall får den försäkrade betala 20 kr. i enhetlig patientavgift, medan försäkringskassan betalar återstoden direkt till läkaren genom läkarvårdsersättning. Arvodena i läkarvårdstaxan är beräknade med utgångspunkt i att en privatpraktiserande läkare i genomsnitt har 4 000 patientbesök per år eller 2000 besök per halvår. För att läkare som har betydligt fler besök än genomsnittet inte skall få oskäligt ökade arvodesinkomster genom läkarvårdsreformen har en regel införts som begränsar antalet läkarvårdsersättningar till högst 3 000 per kalenderhalvår. Om begränsningsregeln hade medgett ett större antal ersättningsbara besök skulle taxans arvoden ha fastställts till lägre belopp. Begränsningsregeln har dessutom kommit till för att främja kvaliteten i vården genom att läkaren kan anslå tillräckligt med tid för besöket. Patientavgift kan tas ut vid varje besök oavsett begränsningsregeln, som således endast avser läkarvårdsersättningen från försäkringen. Något hinder för läkare att ta emot patienter trots att han haft mer än 3 000 besök per halvår finns därför inte. Samtidigt står det klart att en omsorgsfull läkarvård och information till patienten sätter en gräns för det lämpliga antalet besök som en läkare kan svara för. Den berörda frågan liksom andra frågor om den nya läkarvårdstaxans

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det snabba svaret — Om maximeringen på den fråga som jag ställt. av läkares ersätt På de platser där sjukvården är fullt utbyggd och där det inte råder = ning för patientbenågon brist på läkare är detta givetvis inget problem. Men i orter där — sök så inte är fallet — där alltså sjukvården inte är utbyggd och där det är brist på läkare — kan det uppstå allvarliga problem för människor som nödgas anlita läkarhjälp. De ifrågasätter då givetvis om det verkligen kan vara riktigt att bromsa läkare som vill hjälpa sjuka människor men som på grund av den här bestämmelsen inte har möjlighet därtill. Detta kommer dessa människor säkerligen att ha svårt att förstå, och det har vållat oro på en del håll. Det är från den utgångspunkten som jag har tagit upp frågan. Enligt min uppfattning borde det i sådana fall då det råder brist på läkare finnas möjlighet att bevilja dispens tills läkarsituationen har förbättrats. Nu säger visserligen statsrådet i svaret: ”Något hinder för läkare att ta emot patienter trots att han haft mer än 3 000 besök per halvår finns därför inte.” Men det innebär ju att läkaren inte får ersättning för dessa patienter, och då ligger det givetvis inte heller i hans intresse att ta sig an dem. Det kan också finnas sådana förhållanden som att läkaren exempelvis har deltidsanställning på ett ställe och sedan bedriver allmän praktik vid sidan om denna anställning. Han kanske har stor patienttillströmning med smärre skador på den plats där han är anställd och får därför ett stort antal patienter i sitt arbete där, varför det inte blir mycket utrymme över för den allmänpraktik som han upprätthåller vid sidan om. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! De farhågor som Gustavsson i Ängelholm ansåg föreligger med anledning av begränsningsregeln vill jag nog säga är en srhula överdrivna. Det pågår en kraftig utbyggnad av den offentliga öppna sjukvården utanför sjukhusen. — Jag skall väl inte i dag ta upp den frågan i sin helhet, men låt mig, herr talman, bara med några siffror belysa utvecklingen. Under tiden 1974-1975 byggdes omkring 100 nya läkarstationer och vårdcentraler av landstingen. Sjukvårdshuvudmännens ambitioner när det gäller att satsa på öppen vård framgår också av att antalet inrättade läkartjänster för enbart öppen vård i offentlig tjänst under en knapp femårsperiod fram till ingången av år 1975 ökat från 1 279 till 1989 eller med 56 96. Vi är alltså mitt uppe i en kraftfull uppbyggnad av den öppna decentraliserade närsjukvården. Sedan vill jag, herr talman, bara upprepa vad jag sade i mitt svar att 121 om begränsningsregeln hade medgivit ett större antal ersättningsbara besök, skulle taxans arvoden ha fastställts till lägre belopp. Jag har också påpekat att patientavgiften kan tas ut vid varje besök oavsett begränsningsregeln, som således endast avser läkarvårdsersättning från försäkringen. Något hinder för en läkare att ta emot patienter trots att han har haft mer än 3 000 besök per halvår finns därför inte. Herr Gustavsson i Ängelholm säger att då får ju läkaren inte någon ersättning. Han får självfallet patientavgiften — däremot ingen ersättning från försäkringskassan.
Herr talman! Jag håller med socialministern om att på de orter där sjukvården är utbyggd och där det finns tillräckligt med läkare är det inga problem. Men — och det är det jag har påtalat — på de orter där sjukvården inte är utbyggd och där det råder brist på läkare kan det uppstå problem så att människor som blir sjuka inte kan få den hjälp de behöver. Det är detta jag är orolig för, och jag tycker att det är allvarligt om sjuka människor kommer i kläm för sådana här bestämmelser.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat bostadsministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka kommunernas möjligheter att förvärva mark för fritidsändamål och för att förhindra att utländsk spekulation driver upp priserna på sådan mark. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Allmänhetens tillgång till mark för s.k. rörligt friluftsliv kan säkerställas på olika sätt. Kommunerna kan köpa mark för ändamålet. Område, som är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv, kan också av länsstyrelsen förklaras som naturreservat. För naturreservat kan föreskrivas de inskränkningar i rätt att förfoga över fastighet som behövs för att trygga ändamålet med reservatet. Ersättning till markägare och andra sakägare som föranleds av beslut om inrättande av naturreservat bestrids av statliga medel. Några ändringar i de regler jag nu har nämnt är inte aktuella. När det gäller mark som lämpar sig för fritidsbebyggelse finns skäl att uppmärksamma lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. Enligt 1916 års lag får utländska fysiska och juridiska personer samt vissa svenska juridiska personer inte utan tillstånd här i landet förvärva fast egendom. Regeringen kommer inom kort att förelägga riksdagen en proposition som innebär att tillståndsgivningen blir mer restriktiv beträffande förvärv av fritidsfastigheter i sådana fall där förvärvaren är en utlänning utan anknytning till Sverige. Därmed motverkas risken för sådana spekulativa prisstegringar som herr Berndtson torde avse med sin fråga.

Herr talman! Västtyska spekulanters intresse för en ögrupp i Öster götlands skärgård och en därav följande prisstegring som lett till att Valdemarsviks kommun ansett sig förhindrad att utnyttja den kommunala förköpsrätten har föranlett min fråga. Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret. Låt mig på en gång säga att fallet med den s.k. Fångögruppen vid östgötakusten är ett av många fall som aktualiserar frågorna såväl om kommunernas resurser att utnyttja förköpsrätten som om åtgärder mot en utländsk spekulation som trissar upp priserna. För inte så länge sedan var ett annat fall aktuellt i samma område, nämligen planerna på att försälja en del av Lönö på Vikbolandet till en tysk intressent. Men också i andra delar av landet är läget liknande. Området vid sjön Fegen i gränsområdet mellan Västergötland, Småland och Halland och skogsbyn Brunnberg i Värmland är exempel på vad som håller på att ske. Skulle broförbindelsen över Öresund bli verklighet kan vi lätt föreställa oss vilket tryck som skulle uppstå på eftertraktade fritidsområden. Det bör också fastslås att den svenska naturen givetvis skall vara tillgänglig för andra än svenskar. Men vad spekulationsintressena är ute efter är att lägga beslag på områden i vårt land för fåtalsintressen. Det är inte för att stressade ackordsarbetare i den västtyska industrin skall få möjligheter till rekreation i den svenska naturen som penningstarka västtyska intressen vill köpa en ögrupp i Östergötlands skärgård. Om inte denna verksamhet stoppas kommer viktiga områden för både fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv att undandras dem som bäst behöver utnyttja dessa områden. De blir spekulationsobjekt. Statsrådet Lidbom meddelar att regeringen kommer att förelägga riksdagen en proposition med förslag om mer restriktiv tillståndsgivning, och det är naturligtvis positivt. Men det talas här om fritidsfastigheter. Nu är ju Fångö, som jag har tagit som utgångspunkt, inte främst ett område för fritidsbebyggelse utan för rörligt friluftsliv. Jag vill fråga om statsrådet Lidbom anser att den aviserade skärpningen av lagstiftningen också täcker in sådana fall. Vidare säger statsrådet att kommunerna kan köpa mark för fritidsändamål, men kvar står min fråga om regeringen avser att öka kommunernas möjligheter att förvärva sådan mark genom bidrag av statsmedel. Den frågan är hittills obesvarad.

Herr talman! Först själva systemet när det gäller kontrollen av markförvärv. Det är i fråga om köp av mindre fastigheter för enstaka bostadshus till en familj som ändringarna enligt den aviserade propositionen kommer att sättas in. När det gäller uppköp av större områden, som det var fråga om i Valdemarsviksfallet och för all del också i Lönöfallet, dvs. uppköp av områden för exploatering och avstyckning av många tomter, torde man redan nu ha möjlighet att säga nej, om det ligger utländska spekulationsintressen bakom och man finner att exploateringen icke är önskvärd. Den prövningen ligger på regeringen, och det finns inga särskilda restriktioner beträffande denna prövning. Sedan drog herr Berndtson upp en annan fråga och den gällde mark som avses för uppförande av fritidsfastigheter men som man inte vill ha för det ändamålet utan vill reservera för rörligt friluftsliv. Jag har sagt i mitt svar, och mycket mer finns kanske inte att tillägga, att man får utnyttja de olika bestämmelser som finns i naturvårdslagen och byggnadslagstiftningen för att förhindra sådan bebyggelse. Vissa områden kan förklaras som naturreservat, om skyddsintresset är tillräckligt kvalificerat. I övrigt får man väl lita till allemansrätten. Vid behov får åtgärder vidtagas för att allemansrätten skall kunna utövas. I de fall då det är fråga om allmänhetens rätt att röra sig fritt i skog och mark är själva ägarförhållandet till skogen och marken icke fullt så intressant, så länge man väl kan se till att skogen och marken bevaras orörd och att stängsel och andra anordningar inte sätts upp som de facto hindrar allmänheten från tillträde. När det gäller förköpsrätten vill jag erinra om att vi i olika omgångar — även ganska nyligen — har utvidgat, förstärkt och effektiviserat den så att den kan användas rätt väl. Men det finns en svaghet i förköpsrätten och det är att den passar inte in när möjligheten till förköp stupar på att priset är för högt. I de fall då det föreligger konkurrens mellan en kommun och utländska spekulationsintressen kan emellertid förköpsrätten förstärkas genom att myndigheterna först säger nej till spekulationsförvärvet. Sedan kanske det inte finns några köpare som är intresserade av att bjuda så högt pris att det går över vad kommunen orkar med.
Herr talman! Konkret i fallet Valdemarsvik är ändå att man har prövat möjligheten att utnyttja förköpsrätten men funnit att priset trissats upp på ett sådant sätt att man icke ansett det rimligt att begagna sig av förköpsrätten. Begränsningen i förköpslagen ligger däri att kommunen får förvärva, som det heter, den egendom som köpet avser på de villkor som avtalats mellan säljaren och köparen. När det då uppträder spekulanter som är beredda att bjuda tio gånger taxeringsvärdet sätts kommunen i en ohållbar situation. Det är där man får hoppas att den skärpta lagstiftning som aviserats skall kunna begränsa spekulanternas möjligheter. Vad sedan gäller en liten kommuns möjligheter att inköpa ett område för fritidsändamål så är dessa möjligheter starkt begränsade. Marklånefonden har tydligen inte utrymme för att ge statliga medel till detta ändamål. Det är den frågan jag bl.a. skulle ha önskat ett svar på. Men det tycks vara svårt att på den punkten få regeringens besked om man också är intresserad av att vidga bestämmelserna så att kommuner kan förvärva mark för fritidsändamål.
Herr talman! Det problem som Valdemarsviks kommun hade när det gällde att utnyttja den kommunala förköpsrätten, herr Berndtson, är egentligen en fråga som går utöver problemet med den utländska eventuella spekulationen i svensk mark. Vad herr Benrdtson pekar på är ting som man från en viss utgångspunkt kan, om man vill, betrakta som svagheter i förköpsrätten. Förköpsrätten kan ju inte fungera i de lägen där markpriserna har drivits i höjden på ett sådant sätt att köpeskillingen är helt orimlig för kommunen att erlägga. I förköpsrättens natur ligger ju att den bara är en rätt för kommunen att gå in och köpa i stället för den som säljaren annars frivilligt skulle ha sålt till. Vill man ta marken i anspråk tvångsvis och på andra villkor, är det ju expropriationslagstiftningen m.m. som man får lita till. Den har vi också nyligen sett över. Jag har inget minne av att det, när vi diskuterade de nya expropriationsreglerna, sades från så värst många håll att vi var alltför generösa i fråga om ersättningar till markägaren.
Herr talman! Jag är medveten om att det är två frågeställningar som jag har aktualiserat. Min fråga omfattade också dels möjligheter att öka kommunernas resurser, dels åtgärder för att stoppa spekulationen, och det vill jag nog se som huvudfrågan. Därför tror jag att många, både enskilda och kommuner, kommer att med stort intresse följa hur ifrågavarande lagstiftning utformas. Filmen Äppelkriget beskrev hur man försökte spekulera i vacker svensk natur och hur människorna reste motstånd mot det. Med tanke på det ”äppelkrig” som rasar i dag behövs det en kraftfull lagstiftning för att man skall kunna förhindra denna spekulation. Det är bra när enskilda resoluta markägare säger nej, som fallet har varit i Västsverige, men nog behövs det en kraftfull lagstiftning om vi skall undvika att priserna drivs i höjden på ett sådant sätt att kommunerna, som i Valdemarsviksfallet, helt enkelt anser sig icke ens kunna utnyttja den gällande förköpsrätten.

Herr talman! Fru af Ugglas har, med hänvisning till Sveriges krav inför UNDP:s styrelsemöte att UNDP lämnar bistånd till befolkningen i hela Sydvietnam, frågat mig om jag anser att samma princip också bör gälla svensk hjälp till Sydvietnam. till Sydvietnams folk uttalat att man skall beakta ”såväl det akuta biståndsbehovet som de insatser vilka andra länder gör i ifrågavarande områden”. Den övervägande delen av vårt bistånd har i enlighet härmed lämnats till befolkningen i de områden som behärskas av den provisoriska revolutionära regeringen . Efter många års krig är behoven stora. Vi vet att vårt bistånd till PRR når grupper som verkligen behöver hjälp. Humanitärt bistånd har också lämnats till människor i områden som behärskas av Saigonregeringen. Det har skett genom bidrag till internationella organisationers program för Indokina samt genom stöd via Frikyrkan hjälper till De förenade buddistkyrkorna i Sydvietnam. Den överväldigande delen av andra biståndsgivares hjälp till Sydvietnam tillfaller Saigonsidan. Den svenska återuppbyggnadshjälpen till PRR bidrar i ringa mån till att minska denna obalans. De riktlinjer som gäller för Sveriges bistånd till Sydvietnam kan inte tillämpas på FN:s bistånd till landet. Inom FN-systemet tillämpas den s.k. universalitetsprincipen, vilket innebär att medlemsländer i FN och FN:s fackorgan har rätt att lämna frivilliga bidrag till och erhålla bistånd från programmet. Landet Sydvietnam har således tilldelats en ram om 10 miljoner dollar för bistånd från UNDP under perioden 1973-1976. Hittills har endast Saigonsidan fått del av detta bistånd. Mot denna bakgrund hävdade Sverige under UNDP:s januarimöte att UNDP borde kanalisera bistånd även till den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam genom FN:s barnfond och flyktingkommissarien — som redan har egen verksamhet också i dessa områden. Det svenska förslaget fick också stöd av en rad länder, däribland i u-landsgruppen Indien och Peru.

Herr talman! Jag har med intresse emotsett statsrådets svar på min fråga. Statssekreterare Klackenberg har i FN hävdat en humanitär rättviseprincip: FN:s hjälp bör avse hela befolkningen i Sydvietnam. Fru Sigurdsen tycker tydligen inte att herr Klackenbergs rättviseprincip behöver gälla Sveriges insatser i Vietnam. Obalansen är påtaglig: 375 milj.kr. hitintills till Nordvietnam, och vi vet vilka stora projekt som planeras. 40 milj.kr. hitintills till PRR, och regeringen föreslår ytterligare 50 milj.kr. för innevarande budgetår. Några miljoner har slussats till olika organisationer i den del av Sydvietnam som betecknas som Republiken Vietnam. Fru Sigurdsen säger i sitt svar till mig att den hjälp som når Saigon är mycket större än den som kommer PRR till del. Vet statsrådet detta? Har statsrådet några uppgifter som underbygger denna tro? Kan någon utomstående i dag bedöma vilken hjälp som kommer Nordvietnam och Sydvietnam till del av deras resp. allierade? I en artikel i Aftenposten den 15 februari talar man om den massiva hjälp som når nordsidan från kinesiska och ryska källor. Hela statsrådets resonemang hängs upp på detta faktum: att hjälpen på det ena hållet är större. Vilka fakta har statsrådet? Låt mig citera utrikesminister Andersson i DN. Han säger om Vietnam: ”Landet är ju redan till stor del förstört. Människorna har en fruktansvärd situation.” Varför är det bara en del av de människorna som Sverige skall hjälpa? Nej, jag tror att fru Sigurdsen var långt uppriktigare än i sitt svar till mig i dag när hon i ett tal i Vällingby för någon tid sedan hävdade att moderaterna i riksdagen motionerar om bistånd som skulle bli ett indirekt stöd för Thieuregimen. Vi moderater menar, herr talman, att det inte utgör ett stöd till en regim att ge mat till ett föräldralöst barn, skydd till en flykting eller läkemedel till en sårad. Jag tycker att fru Sigurdsen med sitt uttalande i Vällingby bekräftar att hon ser vårt svenska bistånd som ett politiskt vapen och att hon i den politiseringen även inbegriper den humanitära hjälp till människor som förmedlas av enskilda organisationer.

Herr talman! Fru af Ugglas ställer ett antal frågor till mig. När det till att börja med gäller det som fru af Ugglas säger om herr Klackenbergs rättviseprincip ber jag att få meddela att jag bara diskuterar regeringens syn på dessa saker; det är den som herr Klackenberg har tillkännagivit i UNDP-sammanhang. Jag kan inte exakt tala om — och det kan ingen annan heller — vilka bidrag som ges från Kina eller Sovjet till Nordvietnam eller PRR. Däremot har jag en del uppgifter — som kanske inte heller kan sägas vara exakta - om det bistånd som ges till Saigonregeringen. Jag kan exempelvis i ett dokument från den amerikanska kongressen konstatera att ungefär 250 milj. dollar ges till regeringen i Saigon, och USA:s ekonomiska bistånd —- alltså inte det militära — är 500 milj. dollar. Det rör sig i svenska kronor om 3,2 miljarder. Jag kan alltså inte exakt ange biståndsfördelningen, men om fru af Ugglas inte tycker att jag är en källa att förlita sig på, vill jag citera vad herr Hernelius sade till mig i en debatt i kammaren den 14 november när det gällde fördelningen av insatser till Nordoch Sydvietnam. Han framhöll då bl.a.: ”Jag vet också att Nordvietnam inte har så penningstarka hjälpare som Sydvietnam haft under många år — Förenta staterna. Den saken är alldeles klar. Det kan inte bli tal om någon jämförelse i pengar räknat mellan de båda länderna i fråga om behov.” Herr Hernelius tycks alltså ha ungefär samma syn på den här frågan som jag har.

Herr talman! Sverige försöker också ge bidrag till de lidande i Saigonområdena, och vi letar efter kanaler för bistånd till de mest utsatta grupperna där. Fru af Ugglas talade i ett tidigare inlägg om politisering. Man kan diskutera vem som politiserar, fru af Ugglas eller jag. Det är bara så, fru af Ugglas, att vi har olika uppfattning när det gäller den svenska Vietnampolitiken. Regeringen lägger fram sina förslag, och en majoritet av den svenska riksdagen ställer sig bakom dem. Däremot har moderaterna en annan uppfattning i dessa frågor, och det är bara att konstatera detta faktum.
Herr talman! Herr Klackenberg påpekade i sitt tal också att de resurser som UNICEF och FN:s flyktingkommissariat förfogar över är mycket små. Det skulle finnas möjlighet för Sverige att öka resurserna för de internationella organisationer som verkar i Sydvietnam. Vi vet också att Frikyrkan hjälper verkar i Sydvietnam. Pingstmissionen är på väg att få en allt större verksamhet i Vietnam. Det finns alltså svenska humanitära organisationer som Sverige skulle kunna slussa bidrag till.
Herr talman! Bara ett kort besked för kännedom. Vi ger mycket stora bidrag till både FN:s barnfond och FN:s flyktingkommissarie. Vi bidrar alltså på ett positivt sätt just till det syfte som fru af Ugglas talar för.

anförde: Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag, mot 1 bakgrund av ett aktuellt fall, är beredd att redogöra för min principiella uppfattning om hur undervisningen vid socialhögskolorna bedrivs i avseende på narkotikaproblematiken. Jag vill först framhålla, att regeringen inte meddelar några särskilda bestämmelser om hur undervisning om narkotikaproblem skall bedrivas vid socialhögskolorna. Bestämmelser om undervisningen ges i planer över studiegången som fastställs lokalt av vederbörande högskolas styrelse. Den närmare utformningen av undervisningen ankommer på organ vid högskolan. Rektor har fortlöpande det närmaste inseendet över allt som rör socialhögskolan och han skall härvid bl.a. ”vaka över att undervisningen och examinationen behörigen handhas”. Enligt vad jag inhämtat innehåller berörda planer över studiegången vid den i detta fall aktuella socialhögskolan inte någon uttrycklig föreskrift om hur undervisningen om narkotikaproblem skall bedrivas. Rektor har emellertid nu meddelat föreskrifter i vilka det fastslås bl.a. att elever under inga förhållanden får utnyttjas för experiment som saknar stöd i de fastställda studieplanerna. En sådan ordning överensstämmer helt med min principiella syn på vad som bör gälla för den högre utbildningen över huvud taget. Min uppfattning är att undervisning om narkotikaproblem var den än meddelas under inga förhållanden får omfatta att de studerande erbjuds narkotiska preparat. Det gäller även om de studerande skulle ha samtyckt till att ta in sådana preparat. Det aktuella fallet, som avser en klinisk prövning av ett läkemedel, utreds f.n. av justitieombudsmannen. Skulle hans utredning visa att det i dessa frågor behövs uttryckliga föreskrifter är jag självfallet beredd att vidta erforderliga åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Frågan har föranletts av att det vid en av våra socialhögskolor i samband med s.k. avslappningsövningar enligt uppgifter delats ut narkotiska preparat till vissa elever i experimentellt syfte. Att allmänhet, elever och läkare kraftigt reagerar mot den här formen av experiment är förståeligt. Dels var det fråga om ett obligatoriskt moment i undervisningen, dels var informationen om själva försöket och preparatets verkningar ofullständig. Dessutom är det märkligt att en läkare kan skriva ut sådana preparat utan att — enligt uppgift — ha träffat dessa personer och förvissat sig om deras hälsotillstånd. Även om vissa människor klarar sådana här prov är proven enligt min mening helt olämpliga, och den uppfattningen delar ju statsrådet. Det finns all anledning att se allvarligt på sådana experiment; i detta fall gällde det också ett preparat som är klassat som narkotiskt och kan bli vanebildande. Nu har rektor, enligt det svar jag fått i dag, meddelat föreskrifter i vilka det fastslås bl.a. att elever under inga förhållanden får utnyttjas för experiment som saknar stöd i de fastställda studieplanerna. Det är Nr 25 helt tillfredsställande. Tisdagen den Jag är tacksam för det svar jag fått av statsrådet. Vi är alltså överens 25 februari 1975 om att sådana här experiment inte bör ingå i undervisningen vid våra socialhögskolor och inte heller vid andra läroanstalter. Om planerna på ett internationellt Överläggningen var härmed slutad. FN-universitet
Herr talman! Fru Hambraeus har frågat mig om jag är villig att redogöra för hur långt planerna med FN-universitetet har framskridit och om någon speciell institution i Sverige kommer att erbjudas åta sig uppgifter för detta universitet. Efter det att UNESCO:s styrelse och FN:s generalförsamling år 1973 hade antagit stadga för universitetet utsåg FN:s generalsekreterare och UNESCO:s generaldirektör år 1974 gemensamt en styrelse kallad ”University Council”. I denna ingår universitetskansler Hans Löwbeer för en tid av sex år. Samtliga 24 styrelsemedlemmar är utsedda i personlig kapacitet. FN:s generalsekreterare har efter hörande av styrelsen utsett professor James M. Hester från USA till rektor för universitetet. Den centrala enheten för planering och samordning har enligt beslut av FN:s generalförsamling förlagts till Tokyo och härifrån skall rektorn och hans stab administrera programverksamheten. Som frågeställaren nämner skall universitetet enligt stadgan bestå av ett nät av forskningsoch forskarutbildningsinstitutioner runt om i världen som sysslar med frågor kring människans fortlevnad, utveckling och välfärd. Styrelsen skall nu tillsammans med rektorn diskutera och besluta om anslutning av befintliga forsknings-och utbildningsprogram och forskningsinstitutioner till universitetet. Vad jag har kunnat inhämta under hand tyder på att dessa beslut kommer att fattas under den senare hälften av 1975. Vidare har styrelsen beslutat att i första hand prioritera följande tre problemområden: världshungern, naturresursanvändningen och utvecklingsbegreppet. Inom dessa skall forskning, forskarutbildning och informationsspridning bedrivas. Huruvida någon svensk institution kommer att erbjudas åta sig uppgifter för FN-universitetet är alltså något som rektor och styrelse helt självständigt beslutar. Jag vill avslutningsvis erinra om vad statsrådet Sigurdsen anför beträffande FN-universitetet i årets budgetproposition: ”Utsikterna förefaller goda att verksamheten i hög grad inriktas på forskning av intresse för u-länderna. FN-universitetet har ännu inte utformat några projekt, 13 varför svenskt stöd till forskning i dess regi inte är aktuellt f.n. Ett bidrag på 1 milj.kr. kommer emellertid att lämnas till universitetets grundfond.” Till detta kan läggas att förutom det bidrag som har lämnats till denna grundfond från Japan har t. v. endast Sverige och Senegal utlovat bidrag.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det var mycket intressant att få reda på att man nu har kommit så långt att rektor är utsedd och att det kan väntas att man under året kommer i gång med projekt. Det har ju förut varit väldigt tyst i vårt land om detta initiativ. De utvecklade länderna, eller överländerna som Göran Ståhl kallar oss i sin bok Rikedomsön och fattigdomshavet, lever på ett sätt som inte kan kopieras globalt. Vårt sätt att leva tycks ha som en förutsättning att andra länder förser oss med billiga råvaror och marknader för vår överskottsproduktion. Jordens naturresurser räcker inte för ett uttag globalt i samma storleksordning per invånare som det vi nu anser oss ha rätt till i överländerna. Vi lever alltså över jordens tillgångar, utan att ha lyckats skapa ens materiellt välstånd för alla i överländerna. Våra produktionsmetoder är påfrestande för naturen och människan. Vårt kulturmönster kan alltså inte och bör inte kopieras globalt, men det är just detta vi är i färd med i stor skala. Bistånd kallas nu utvecklingssamarbete i budgetpropositionen, och det är ett steg i rätt riktning. Men fortfarande tycks man underförstå att det är vi i överländerna som har något att lära ut och de i underländerna som skall lära sig av oss, att det är de som behöver ändra sig och komma in i samma utveckling som vi och vi som bara har att fortsätta i samma spår. Men underländerna börjar själva räta på ryggen och kräva att få utvecklas efter sina egna förutsättningar utan att betjäna oss. Det är i den rättfärdiga kampen som Sverige aktivt bör ta del efter förmåga. Det är fråga om ett ömsesidigt utvecklingsarbete. Vi behöver lära oss av andra kulturmönster minst lika mycket som de av oss. Vi måste förändra vårt produktionsoch konsumtionsmönster så att det rättar sig efter de villkor som gäller på jorden. Det är i den processen som våra metoder kan vara till nytta också för andra länder. FN-universitetet skulle vara ett lämpligt forum för ett sådant utvecklingsarbete. Det kom till som ett svar på de oroliga frågor man ställer sig om mänsklighetens överlevnad. Man sade sig vilja börja ett programorienterat samarbete för forskning och forskarutbildning beträffande de trängande och allomfattande problemen kring människans fortlevnad, utveckling och välfärd. Nu säger utbildningsministern att det självfallet är rektor och styrelse som självständigt beslutar vem som skall få vara med i detta arbete. Men det måste väl också i stor utsträckning bero på vilket intresse landet i fråga lägger ned och på det stöd som representanten i styrelsen kan få från regeringen. Jag vill därför fråga om utbildningsministern är villig att i regeringen ta upp förslag om att stödja detta universitet så att vi i Sverige kan få engagera oss så aktivt som möjligt i arbetet i framtiden.
Herr talman! Den utvecklingssyn som fru Hambraeus gör sig till talesman för är ju den som Sverige sedan länge har drivit både i FN och i det egna utvecklingssamarbetet med de fattiga länderna. Att vi nu går in i ett aktivt arbete för FN-universitetet och att vi är ett av de första länder som lämnar ett direkt stöd till grundfonden är naturligtvis också ett uttryck för vår uppskattning av denna idé. Det är klart att det inte har hörts så mycket om detta i den offentliga debatten. Men Sverige har varit utomordentligt pådrivande i arbetet kring universitetet. Alva Myrdal spelade en stor roll vid dess tillkomst, och att universitetskansler Löwbeer i personlig kapacitet sitter i styrelsen är givetvis också ett uttryck för att man räknar med en svensk insats i detta sammanhang. Vad sedan styrelse och rektor kommer fram till för önskemål är naturligtvis någonting som vi får pröva när det kommer på bordet, och självfallet är vi beredda att som alla andra regeringar ute i världen pröva detta noga.

Herr talman! Herr Molin har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att anställda inom utbildningsväsendet med tidsbestämda förordnanden skall erhålla anställningstrygghet. Arbetet inom utbildningsdepartementet på att anpassa anställningsförhållandena inom utbildningsväsendet till reglerna i lagen om anställningsskydd har i dagarna resulterat i en överenskommelse med vederbörande personalorganisationer beträffande universiteten och högskolorna. Statsrådet Hjelm-Wallén räknar med att anpassningsarbetet i fråga om skolväsendet och lärarutbildningsanstalterna inom kort kommer att kunna slutföras.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis det faktum att vissa grupper av offentligt anställda undantogs från lagstiftningen om anställningstrygghet, nämligen personer med tidsbestämda förordnanden. Det gäller framför allt lärarpersonal, som hör under utbildningsdepartementet. När man undantog dessa tidsbegränsade anställningar från lagen om anställningsskydd 1974 sades det uttryckligen i propositionen att den här anställningsformen borde begränsas också på den offentliga sektorn, och därför skulle man se över förekomsten av sådana här anställningar. Det har nu skett, och sedan jag ställde min fråga till utbildningsministern har i fråga om universitetsoch högskolepersonalen en överenskommelse träffats, som ger en betydligt utökad trygghet åt dessa grupper. Det måste naturligtvis hälsas med tillfredsställelse, och jag antar att statsrådet är nöjd med att kunna meddela detta i ett svar just i dag. Sedan får vi hoppas att man för det allmänna skolväsendet kommer fram till en liknande överenskommelse som klarar sitsen för t.ex. lärare med ettårsförordnanden. Jag vill, herr talman, bara göra två korta kommentarer. Den ena är att jag tror att man i den förestående översynen av forskarkarriären måste försöka finna ett smidigt system, där man kan förena ett gott anställningsskydd åt alla med en fruktbar rekryteringspolitik. Detta är inte en alldeles enkel uppgift. Det kan bara ske — och här upprepar jag avslutningsvis vad jag sagt ett stort antal gånger i riksdagen — om vi får en tillräckligt stor fast basorganisation med tjänster för forskning och forskarutbildning. Jag uppfattar detta som den väsentligaste uppgiften för en förändring av universitetsoch högskoleväsendet f. n. Men när det gäller det i min fråga omedelbart aktualiserade spörsmålet om anställningstryggheten har vi ju för dagen tagit ett stort steg framåt.
Herr talman! Självfallet är det, som herr Molin säger, tillfredsställande att vi nu har kommit fram till en lösning i samarbete med personalorganisationerna på ett området där det faktiskt varit svårlösta problem mycket länge. Sedan hoppas jag att vi, när vi om några dagar får högskolereformen på riksdagens bord och har en utgångspunkt för en diskussion om universitetens och högskolornas framtid samt när forskarutbildningsutredningen lägger fram sitt förslag, skall ha en ännu bättre grund att stå på. Men att vi så pass snabbt kommit fram till en så bra lösning som den här överenskommelsen hälsar jag med utomordentligt stor tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad har frågat mig, om tilllämpningen av reglerna om tidpunkten för förtida tillträde vid expropriation enligt min mening är godtagbara med hänsyn till behovet av nödigt rådrum och om ersättningsreglerna vid expropriation enligt min mening är så utformade att de täcker även de särskilda olägenheter som kan följa av ett förtida tillträde. Vi har en ny expropriationslag, som gäller sedan den 1 januari 1973. Liksom enligt äldre lag är det regeringen som meddelar tillstånd till expropriation. Berörda sakägare bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Den som får tillstånd till expropriation skall fullfölja saken genom ansökan om stämning till fastighetsdomstol. Domstolen skall i expropriationsmålet bestämma ersättning för vad som exproprieras. Huvudregeln är att den exproprierande inte får tillträda fastigheten förrän ersättningen har bestämts och betalts. Expropriationsmålet kan emellertid dra ut på tiden, och ersättningsfrågan kan överklagas till hovrätt och högsta domstolen. Det finns därför, som herr Mattsson har angivit i interpellationen, särskilda bestämmelser om förtida tillträde . Om medgivande till förhandstillträde lämnas skall domstolen beakta sakägarnas intressen. Domstolen skall bl.a. på yrkande av fastighetsägaren eller annan sakägare som berörs av tillträdet bestämma förskott på den slutliga expropriationsersättningen, om det inte är uppenbart att ersättningen blir obetydlig. Domstolen skall vidare ange när medgivande till förhandstillträde tidigast får utnyttjas. Tiden skall bestämmas så att fastighetsägaren och annan vars rätt berörs får skäligt rådrum. Detta överensstämmer med vad som gällde tidigare. Tidsfristen bestäms sålunda av allmän domstol. Vid sin bedömning måste domstolen självfallet beakta omständigheterna i det enskilda fallet. I den nya lagen har lagts till att medgivande till förhandstillträde är förfallet om inte den exproprierande har fullgjort villkoren för förhandstillträde inom viss tid efter den dag då medgivandet tidigast får utnyttjas. I förarbetena angavs att tidsfristen normalt inte borde överstiga två veckor. De nya reglerna har medfört en förstärkning av sakägarnas ställning så till vida att de inte behöver sväva i ovisshet under någon längre tid om medgivandet skall utnyttjas eller inte. Jag kan alltså svara på herr Mattssons första fråga att jag anser att sakägarnas intressen är väl tillgodosedda i fråga om tidpunkten för förtida tillträde. I fråga om herr Mattssons andra fråga kan jag svara att ersättning skall utgå, förutom för fastigheten, för ekonomisk skada som i övrigt uppkommer genom expropritationen. Som exempel på sådan ersättning brukar nämnas kostnader för flyttning till annan fastighet och för att en rörelse måste läggas ner. Vid värdering av rörelse uppkommer många besvärliga värderingsproblem, men syftet med ersättningen är att näringsidkaren skall ha möjlighet att bibehålla det ekonomiska läge som skulle ha förelegat om någon expropriation inte hade ägt rum. Lagstiftningen innebär alltså att tillfredsställande ersättning utgår för all ekonomisk skada som kan uppkomma vid förhandstillträde.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Det finns naturligtvis motstridiga intressen i expropriationsmål, och de måste vägas mot varandra. Alla mål är för all del inte av den arten att det är stora svårigheter förknippade med att nå ett avgörande. I vissa fall behövs det inte något långt rådrum alls, medan det i andra fall är av synnerligen stor vikt att sakägaren får ett rådrum som är så pass utsträckt i tiden att han har möjligheter att inrätta sig efter de nya förhållandena. Därför ifrågasätter jag om det inte borde finnas en klarare vägledning för dem som skall avgöra tidsfristens längd — om den inte kan fastställas i lag. Detta vore önskvärt, men det är måhända förknippat med vissa svårigheter. Statsrådet säger i svaret att tidsfristen bestäms av allmän domstol och att denna självfallet måste beakta omständigheterna i det enskilda fallet. Det är givetvis riktigt. Men det är också detta som givit anledning till den oro som jag har påtalat i min interpellation. När man har anfört att sakägarna behöver rådrum har man nämligen — låt vara att detta varit på ett förberedande stadium — fått beskedet att sakägarna nu enligt den lag som gäller får finna sig i att få ett kort rådrum. Man har alltså framhållit att fastställandet av ett kort rådrum har stöd i gällande lag. Varken i statsrådets tolkning av lagen eller i de tolkningar som andra jurister gjort anges någon bestämd tid. Det är domstolens sak att avgöra tidsfristens längd. Statsrådet säger att domstolen självfallet måste beakta omständigheterna i det enskilda fallet. Jag hoppas att statsrådet därmed avser sådana fall som då en näringsidkare — det kan vara en verkstadsägare, en handlande, en lantbrukare — bedriver sin näring på fastigheten. I de fallen måste domstolen ta hänsyn till att det krävs en väl tilltagen tidsfrist för att skaffa en likvärdig egendom och därmed bibehålla det ekonomiska läge som skulle ha varit för handen om någon expropriation inte hade ägt rum. Statsrådet säger i sitt svar: ” Vid värdering av rörelse uppkommer många besvärliga värderingsproblem —--=-.” Det har statsrådet naturligtvis rätt i. Som exempel på ekonomisk skada som uppkommer anges kostnaderna för flyttning till annan fastighet. Det är väl självklart att ersättning skall utgå för flyttningskostnaderna. Men svårigheterna uppstår ju om sakägaren står där med ett besked i sin hand att han skall ha flyttat inom en viss tid men inte vet vart han skall ta vägen. Jag hoppas att statsrådet förstår att detta är anledningen till den oro som en del människor känner; de har alltså uppfattningen att man vid en expropriation riskerar att få besked om att inom kort lämna sin rörelse, sin egendom, sitt hem. Om sakägaren då inte har kunnat skaffa något likvärdigt inom en kort tidsrymd uppstår helt naturligt särskilda olägenheter för honom. Det behöver inte göra det, och det gör det inte alltid. Men nog förekommer det något som man nära nog skulle kunna kalla en gigantens strid med dvärgen. Min uppfattning är därför att det kan finnas anledning att överväga om inte den svage skulle behöva ett starkare skydd i lagen. Om detta inte går, kan man behöva komplettera motiven, så att domstolarna får en säkrare vägledning för sin handläggning. Därmed tackar jag ännu en gång för svaret.
Herr talman! När jag lyssnar på interpellantens inlägg är jag inte riktigt säker på om det finns någon meningsskiljaktighet oss emellan eller inte. Det är klart att man alltid skall förfara med tillbörlig försiktighet vid en expropriation. Jag kan försäkra att den största restriktivitet iakttas när det gäller att ge tillstånd till expropriation av mark som är bebyggd med bostadsfastighet eller fastighet som behövs för rörelse. Det är givet att samma försiktighet och samma hänsyn skall visas när man bestämmer den dag då fastighetsägaren måste frånträda sin fastighet. Denna omsorg om fastighetsägaren ligger innesluten i själva uttrycket ”skäligt rådrum”. En annan sak är att förhållandena kan vara så växlande att det inte går att översätta detta ”skäligt rådrum” till någon viss tidsrymd. Man bör kanske inte heller i motiven ge domstolarna alltför många pekpinnar. Man ger så att säga en allmän vägledning, som stryker under den hänsyn man anser bör visas, och så får det räcka med det. När det gäller ersättningsfrågorna hade jag ännu mindre något intryck av att det fanns några meningsskiljaktigheter mellan herr Mattsson och mig. Det är givet att den som skall lämna sin fastighet också är orolig för den ekonomiska ersättningen, men det kan knappast tänkas några regler som är mer lugnande än dem vi har i dag och som i princip vilar på tanken, att markägaren skall sättas i samma goda ekonomiska läge som om ingen expropriation alls hade ägt rum.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det tillägg han nu gjorde i anledning av mitt anförande.

Jag tackar för svaret.

Herr talman! Riksdagens lagstiftning förra året om avsättningar till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond syftade dels till att förhindra att fjolårets stora vinster i vissa branscher och företag skulle föranleda ökad vinstframtagning och utdelning, dels till att styra önskade investeringar i viss riktning, bl.a. genom att de anställda garanterades medverkan före investeringsbesluten. Båda dessa syften är uppnådda. Lagstiftningen har haft sin verkan. Nu är situationen delvis annorlunda. Som finansministern säger i propositionen 16 kan likviditetssvårigheter föreligga för många företag, och för att underlätta för berörda företag föreslår han generellt uppskov med inbetalningen av högst hälften av fondavsättningarna till den 30 juni mot visst räntetillägg. Som framhålles i motionen 1825 av herr Andersson i Örebro kan samma likviditetssvårigheter beräknas föreligga även under hösten 1975 varför uppskov till den 31 december med inbetalningarna synes vara rimligt. I propositionen nämner finansministern att utbetalningar från de berörda fonderna kan ske redan från den 1 juli. Det är emellertid inte självklart att alla företag just vid detta datum har sådana investeringsarbeten på gång som avses med fondavsättningarna. Om sådana arbeten skall igångsättas t.ex. i november finns uppenbarligen risk för att likviditetssvårigheter kan uppstå under tiden juli-november för berört företag. Ytterligare ett skäl till att förlänga uppskovstiden till den 31 december berör jag i reservationen 1. Jag framhåller där att konjunkturläget nu är sådant att ekonomiska stimulansåtgärder snart bör insättas av statsmakterna inför andra halvåret i år. Att i dag lagstifta om ” sterilisering” av fondavsättningsmedel under andra halvåret och i annat sammanhang lagstifta om ekonomiska stimulanser till näringslivet skulle tyda på dålig samordning av riksdagens ekonomisk-politiska insatser. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationen I med krav om förlängning av den generella uppskovstiden för inbetalning till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond till den 31 december 1975.

Herr talman! Regeringen lade under hösten fram två propositioner, som huvudsakligast avsåg att från marknaden sterilisera vissa summor, då man förväntade att näringslivets vinstsituation skulle komma att bli betydligt bättre än den varit tidigare. Den första propositionen avsåg kravet på avsättning av 20 96 av företagens vinster till en miljösatsning. Vi moderater hade ingenting att invända mot detta ändamål, men vi reagerade mot att man gick så långt ned som till de mindre företagen och krävde avsättning redan vid en vinst på 100 000 kr. Vi ansåg bl.a. att man inte borde anstränga dessa företag, som hade haft att kämpa med en svår tid, inte minst på grund av sviterna från tidigare hårda kreditrestriktioner. Vi ansåg att man borde sätta gränsen vid 200 000 kr. för att inte ytterligare öka dessa mindre företags svåra likviditetsproblem. Vi ansåg vidare att inbetalningen inte skulle avse 100 96 av det avsatta beloppet utan att 50 96 borde räcka, vilket motsvarar ungefär vad som erfordras för avsättning till investeringsfonderna. I den andra propositionen krävdes en 15-procentig avsättning till särskild investeringsfond för de företag som hade vinster över I milj.kr. Vi yrkade avslag på denna proposition under hänvisning till att de förväntningar som man hade anledning att ställa på konjunkturutvecklingen icke kunde motivera en sådan avsättning. Regeringen återkommer nu med en proposition, där man föreslår att uppskov skall medges till den 30 juni med inbetalning av högst 50 96 av de belopp som skall avsättas till dessa båda fonder. Bakom detta ligger att man tydligen även inom regeringen kommit underfund med att likviditetsproblemen är allvarliga för näringslivet. Detta är väl också naturligt, då vi nu i det närmaste ett helt år levat under hård kreditåtstramning. Vidare är konjunkturen inför den kommande hösten mycket oviss. Detta gör att näringslivet ser framtiden med en viss oro och att risken för att företagen inte skall kunna klara de påfrestningar för sys selsättningen vilka en vikande konjunktur innebär naturligtvis är brännande. Mot denna bakgrund är det synnerligen behövligt att ett anstånd nu beviljas. När det gäller miljöfonder anser vi att det alltjämt icke finns fog för att begära avsättning från så små vinster som 100 000 kr. Miljöproblemen är också lättare att lösa för småföretagen. De klaras ofta genom den intimare kontakt som föreligger mellan alla anställda och företagsledning. Det föreligger inte samma behov att använda tvångsåtgärder för denna kategori av företag. Från likviditetssynpunkt är det också angeläget att man inte ytterligare försvårar för dessa företag att i framtiden hänga med i konkurrensen och att upprätthålla sin sysselsättning. När det gäller miljöfonderna anser vi vidare att det inte är motiverat med inbetalningar utöver 50 946 av det ursprungligen tänkta beloppet. Detta skulle överensstämma med de bestämmelser som gäller för investeringsfonderna. När det gäller avsättning till särskild investeringsfond, som skall göras av alla företag med över 1 milj.kr. i vinst, har vi i vår motion föreslagit att inbetalningen skall få göras medelst en revers, varå givetvis ränta skall betalas. Konjunkturutvecklingen har väl visat att det är av hög angelägenhetsgrad att näringslivet får arbeta med kraft och effektivitet, och det är inte längre något överskott på rörliga medel inom näringslivet. Kreditsvårigheterna är ju påfallande stora och besvärliga för vårt land, och statsmakterna har uppmanat näringslivet att gå ut på den internationella marknaden för att ta upp lån. Att i en sådan situation ytterligare dra in likviditeten från företagen kan komma att få allvarliga följder. Det har berättats mig att flera företag kommer att bli nödsakade att låna upp de belopp som skall inbetalas. Det är nämligen inte så att de pengar som har förtjänats under föregående år står på ett bankkonto, utan vinsterna ligger i allmänhet nedplöjda i företagets utestående fordringar eller i varulager eller har kanske redan investerats för att i framtiden skapa en säker utkomst för de anställda. Man är tydligen inom regeringen medveten om att det är trögt för många företag i dag. Det bevisas, som jag sagt, av den proposition som just nu behandlas i kammaren. Vi anser dock icke att den är tillräckligt långtgående.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 I vad avser reservationen 1, som avgivits av en folkpartiledamot, vill jag framhålla att våra krav är betydligt mera långtgående. Vi kommer därför när talmannen ställer proposition på denna reservation att avstå från att rösta.

Herr talman! Propositionen 16 innehåller inga förslag till sakliga ändringar av skyldigheten till avsättningar till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond, utan finansministern har med den propositionen velat tillmötesgå de önskemål som rests från näringslivet om lättnader i en likviditetssituation som under våren och sommaren erfarenhetsmässigt är litet ansträngd. Uppskov med inbetalningar kan alltså generellt ske till den 30 juni, vilket betyder att företagen kan låna sina pengar under ytterligare några månader mot en årlig ränta av 8 96. När utskottsmajoriteten inte vill vara med om detta beror det på att om man utsträcker inbetalningstiden längre än vad som föreslagits, så förfelar man egentligen poängen med hela avsättningen, som ju var tvåfaldig: dels att sterilisera influtna pengar från en ovanligt god vinstkonjunktur, dels att styra dessa steriliserade pengar till angelägna investeringar i ett något senare skede. Om man skjuter inbetalningarna alltför långt bort från den aktuella vinstsituationen är fördelen med avsättningen förfelad. Då ju de avsatta medlen också får börja att användas redan efter den 1 juli 1975 är det därför ganska naturligt att avsättningstiden måste vara avslutad dessförinnan. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning ligger ingen motsättning i att inbetalningsterminen är avslutad i ett skede då man försöker stimulera investeringarna. Det är väl snarare så, att detta påskyndar tidigare uttag av de avsatta medlen, och i och för sig är det ett incitament till investeringar i ökad omfattning. Det skall också poängteras att i den mån ett företag planerat stora investeringar och skulle hindras från att fullfölja dem på grund av fondinvesteringarna så är det ett skäl för att bevilja dispenser, och utskottet har återigen tryckt på detta förhållande. Utskottet tycker att det skulle vara litet underligt, om man skulle, som herr Hörberg vill, medge generellt uppskov med inbetalningar under hösten, eftersom några garantier ju inte finns för att vinstmedlen skulle komma att användas just till de önskvärda investeringarna. Herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro har i reservationen 2 hemställt att inbetalningarna till fonden skulle få ske med reverser. Jag tror att detta vore det säkraste sättet att inte dra in några vinstmedel alls. Jag fruktar nämligen att arbetsmiljöfonderna och de särskilda investeringsfonderna — i det här fallet kanske bara de senare — då skulle komma att bestå av idel låneförbindelser i stället för pengar. Jag har inte kunnat sätta mig in i vad som menas med den prövning som skulle ske om revers finge lämnas. Är det kreditvärdigheten som skall prövas eller är det företagens likviditetssituation? Om det är kreditvärdigheten som skall prövas, så kommer ju den som har den sämsta situationen inte att få någon hjälp, och om det inte görs någon prövning är jag rädd för att det inte blir några investeringar. Man investerar nämligen inte med lånereverser. Jag kan mycket väl förstå att reservanterna vidhåller sitt avslagsyrkande från i fjol — det är väl det man har velat åstadkomma, fast man nu gör det i en annan skepnad -— för i praktiken tror jag att reversförslaget och avslagsförslaget är ganska lika. I reservationen 3 från herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro återkommer kravet från i fjol på att den lägsta gräns som ger skyldighet till avsättning till arbetsmiljöfonderna skall sättas till 200 000 kr. i årsvinst i stället för gällande 100 000 kr. Utskottet konstaterade när vi behandlade ärendet förra sommaren att det var en bedömningsfråga var gränsen skulle dras. Erfarenheterna efteråt har väl fortfarande inte gett något klart besked om vem av oss som har rätt. Men det förhållandet att flera företag under gränsen frågat om inte de också kan få avsätta pengar till de här fonderna, eftersom avskrivningsmöjligheterna sedan är så förmånliga, kan väl tolkas som att gränsen 100 000 kr. i vinst kanske var satt för högt i stället för för lågt. Utskottet har dock kommit fram till att det inte finns någon anledning att ändra på det uttalande som gjordes i fjol, nämligen att gränsen är tämligen väl avvägd. I reservationen 3 återkommer också kravet att utdelning eller koncernbidrag skall få minska vinsten, och motiveringen härför är att vinsten annars kommer att dubbelräknas. Utskottet har i fjol bemött detta påstående — och gör det även nu — och framhåller att en sådan dubbelräkning inte kommer att ske så länge avsättningarna endast berör inkomståret 1974. Om avdrag yrkas för koncernbidrag under ett räkenskapsår, så tas det normalt upp som inkomst i ett annat koncernföretag i nästa års räkenskaper. Om man inte själv vill ta upp detta bidrag i förväg, så kommer det inte att bli någon dubbelräkning. Mot bakgrunden av vad jag tidigare framhållit kan utskottet inte heller acceptera att bara hälften av det till fonderna avsatta beloppet skulle steriliseras. Avvägningarna om avsättningarnas storlek har gjorts med hänsyn till det totalbelopp som ansågs utgöra s.k. övervinster. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Herr Wärnberg ifrågasatte om det över huvud taget skulle bli några avsättningar om man skulle lämna en revers. Det uttalandet förvånar mig litet, eftersom det ju visar att regeringen inte har någon vidare tilltro till näringslivets vilja och förmåga att investera. Jag är ganska övertygad om att det svenska näringslivet mycket väl har klart för sig att det är nödvändigt att investera för att över huvud taget kunna hänga med i den hårda konkurrens som vi får i framtiden. Man kommer alldeles säkert att utnyttja de möjligheter som man har tack vare en någorlunda hygglig likviditet. Men om pengarna skall dras in till statsverket, är det naturligt att det kommer att bli besvärligare att upprätthålla den förutsättningen. Herr Wärnberg frågar om prövningen. Det är väl naturligt, när man tar emot en revers, att det sker någon prövning. Men den prövningen kommer antagligen inte att leda till några nej, alldenstund det har visat sig att det här gäller företag som har gått ganska hyggligt föregående år, då de har gjort en vinst på minst 1 milj.kr. Av formella skäl har vi emellertid sagt att det är naturligt att man prövar innan man tar emot en sådan revers. Vad gäller de mindre företagen finns det naturligtvis en och annan företagare som tycker att det kan vara en lämplig åtgärd att göra den här inbetalningen. Men företagen har ju i alla fall en viss möjlighet att göra avsättningar till de vanliga investeringsfonderna, och då kan de använda den möjligheten. För det övervägande antalet bland de svenska mindre företagen kommer det emellertid säkerligen att bli en mycket svår belastning att betala in dessa belopp. Det är därför, herr talman, som vi har sagt att vi tycker att man skall gå litet försiktigare fram och stanna vid 200 000 kr. Å andra sidan menar vi att man kan ha ungefär samma bestämmelser när det gäller miljöfonderna som man har beträffande de andra investeringsfonderna — att man låter näringslivet behålla den ena halvan, medan den andra halvan betalas in till statsmakterna.
Herr talman! Det ligger mycket i det som utskottets värderade ordförande sade beträffande tidpunkten den 30 juni — att man på det sättet kan påskynda de investeringar som är önskade. Men från vårt håll menar vi att företagen själva har bättre möjligheter att planera när dessa investeringar skall göras, i synnerhet i dessa två sammanhang — när det gäller medel från arbetsmiljöfonden och den särskilda investeringsfonden — där ju de anställda skall medverka vid beslutens fattande. Vi är inte så förtjusta i individuella regeringsdispenser. Vi tycker att det tangerar detaljreglering av företagens verksamhet, och vi är hellre för generella medgivanden. Det är därför vi yrkar på förlängning av fristen till den 31 december.
Herr talman! Utskottet anser att inbetalning av pengarna bör ske i någorlunda närhet till den tid då pengarna har intjänats. Ju längre uppskov man ger med inbetalningarna, desto längre bort kommer man från den tid då vinsterna gjordes. Det skulle väl te sig litet egendomligt om avsättningar till fonden och uttag skulle få ske vid samma tidpunkt. Därför anser utskottet att ett uppskov med hälften till den 30 juni kan tillfredsställa de berättigade krav som näringslivet har i en trängd likviditetssituation under våren. När det sedan gäller vad herr Magnusson i Borås sade är ju frågan: Skulle de här investeringsfonderna och miljöfonderna över huvud taget ha kommit till? Den saken diskuterades ju i fjol, och vi hävdar fortfarande att i den mån näringslivet gjort de här investeringarna ändå hade dessa fonder inte behövts. De kom till därför att man ville förhindra att onormala vinster användes till någonting annat än just investering i företaget, utbyggnad för framtiden. Därför menade vi att genom att dra in pengarna under en vinstkonjunktur och sedan släppa ut dem så fort som möjligt, när det blev en något besvärligare konjunktur, skulle man vinna dels en sterilisering i en överhettad konjunktur, dels en påspädning av investeringarna i en något besvärligare konjunktur. Vi tror inte att alla skulle ha varit så lojala och gjort de här investeringarna, om inte fonderna kommit till. Vi är medvetna om att en del skulle ha varit det men inte alla. Nu har vi fått dessa generella bestämmelser, och dem är det inte meningen att ändra på i dag — inte ens genom de reservationsförslag som har framförts av herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro — för det skulle nästan innebära detsamma som att vi inte inrättat fonderna.
Herr talman! Herr Wärnberg görs sig visst skyldig till en liten sammanblandning. Vad vi har yrkat är ingalunda något avskaffande av miljöfonderna, utan vi har bara sagt att vi tycker att man inte skall ta tvånget till hjälp när det gäller de mindre företagen. Vi har samtidigt sagt att från likviditetssynpunktär det lämpligt att begränsa sig till en 50-procentig inbetalning. När det gäller avsättningen till den särskilda investeringsfonden för företag som har tjänat över 1 milj.kr. har vi ställt ett yrkande om att man skulle få lämna en revers i stället för att göra en inbetalning. Det var på den punkten jag bemötte herr Wärnberg, när han i sitt tidigare anförande sade att om man skall lämna de här reverserna kommer det säkerligen att innebära att det inte blir några investeringar. Jag framhöll då att jag är ganska övertygad om att dessa företag väl vet om sitt eget öde och är beredda att göra de investeringar som erfordras för att de skall kunna upprätthålla sin konkurrensförmåga och sin sysselsättning i framtiden. Det är detta som problemet har gällt. Jag är den förste att understryka att det är bra att vi får en del miljöförbättringar — det behövs naturligtvis. Men det är också ganska olika för olika företag därvidlag, och från den synpunkten kan avsättningarna komma att slå ganska ojämnt, då en del företag tvingas göra steriliseringar under ganska lång tid med 100 96 av beloppet, även om de anställda och företaget är överens om att det inte finns något direkt behov av att omedelbart använda pengarna. De skall ju användas till meningsfulla åtgärder — det var vi överens om inom utskottet i höstas, när dessa fonder infördes, och det förmodar jag att vi fortfarande är.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att dra i gång någon ny vetedebatt — vi hade väl nog av sådan strax innan riksdagen åtskildes 1974. Jag har närmast tänkt göra några kommentarer med anledning av en motion som jag har väckt och som i utskottet har följts upp av ledamöterna från centerpartiet och folkpartiet. I motionen yrkar jag avslag på regeringens förslag om en utökad brödsädeslagring av 1974 års skörd. Jag betonar att avslaget gäller upplagring av 1974 års skörd. Därmed vill jag också ha sagt - och det har jag understrukit i min motion — att det måste vara klokt att på sikt utöka beredskapslagringen av brödspannmål här i landet. Därmed ökar vi vårt oberoende av skördevariationer, inte minst kvalitetsmässiga. Vi har då naturligtvis också möjlighet att göra en större hjälpinsats när så behövs. Vårt nuvarande beredskapslager på 220 000 ton utgör en reserv som räcker för tre å fyra månaders inhemsk konsumtion. Det är naturligtvis svårt att bedöma, om detta är tillräckligt eller inte. Jag tror för min del — jag har redan sagt det — att det är klokt att bygga ut beredskapslagret och att i det fallet jordbruksnämndens förslag om en ännu större utbyggnad är det på sikt riktigaste. Däremot anser jag det vara fel att i nuvarande läge utöka beredskapslagret. Vi vet alla att det råder brist på spannmål i världen — det är ett skriande behov av Spannmål för att lindra svälten — och att spannmålen också är dyr. Allt detta hörde vi ju om mycket ingående i debatten strax före jul. När man bedömer beredskapsbehovet, i varje fall det omedelbara, skall det också ställas i relation till de skördar vi har haft i vårt land under de senare åren. Då finner vi att brödsädesskördarna faktiskt har stabiliserat sig på en relativt hög nivå. Vi hade som ett medeltal för 1968-1972 en brödsädesskörd på 1 279 000 ton, och vi har väl ett inhemskt behov av ungefär 800 000 ton i runda tal. År 1972 hade vi en skörd på 1,5 miljoner ton och 1973 ungefär lika mycket. 1974 års skörd var naturligtvis ännu större — jag har emellertid inte några exakta siffror om den. Det är klart att detta inte är några garantier för framtiden, men det = Nr 26 ser väl ändå inte särskilt hotfullt ut under innevarande vinter — låt vara Onsdagen den att höstsådden blivit mindre än normalt. Det är väl nog inget 26 februari 1975 tvivel om att vi också under det kommande året kan få en något så när hygglig skörd, i varje fall så stor att den räcker för det inhemska Lagring av behovet; i annat fall skulle det vara ett mycket stort skördebakslag. Jjordbruksprodukter Från dessa utgångspunkter, herr talman, har reservanterna menat att — för beredskapsänman av 1974 års skörd inte borde göra någon ytterligare upplagring. Det — damål är klart att man kan säga att den här kvantiteten, 40 000 ton, bara är en marginell kvantitet. Det är den i förhållande till den inhemska konsumtionen och det är den också i förhållande till den inhemska produktionen och naturligtvis i ännu högre grad i förhållande till världsbehovet. Men jag tror inte man kan föra resonemanget från de utgångspunkterna. Jag vill slutligen säga, herr talman, att jag med anledning av att detta ärende skulle behandlas i dag har tittat igenom protokollet över den debatt som hölls i kammaren före jul. Jag fann då att talarna, oavsett vilket läger de tillhörde — oavsett om de var reservanter eller om de tillhörde utskottsmajoriteten — allesammans lovade att allt vete som fanns i landet utöver det inhemska behovet skulle ställas till förfogande för hjälpbehov. Jag vill nu gärna ställa frågan, om det var någon som den gången när det där löftet gavs hade en icke uttalad reservation om att man först skulle avsätta spannmål till en ökning av beredskapslagret. Jag tror inte att så var fallet. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till den reservation som är knuten till betänkandet.

Herr talman! Det hör inte till det vanliga att riksdagen fattar beslut som undergräver dess egna klart uttalade förhoppningar. Förslaget i propositionen, som utskottsmajoriteten biträder i jordbruksutskottets betänkande nr 3, innebär emellertid enligt mitt sätt att se att riksdagen i någon mån frånträder den uppfattning som uttalades i utrikesutskottets betänkande nr 17 år 1974 och som riksdagen biträdde den 12 december.

Staten äger det inte —- då kan vi inte bestämma över det i dag.” Den 12 december visste alltså regeringen inte om det fanns något vete utöver de 100 000 ton som då ställdes till u-ländernas förfogande. Men vid riksdagens början en månad senare visste man att det fanns ytterligare 35 40 000 ton — inte att disponera för svälthotade människor utan för att öka vår egen trygghet i form av en utökning av beredskapslagringen. Såvitt jag vet ägde ingen snabbinventering rum under juloch nyårshelgerna beträffande det totala utfallet av 1974 års veteskörd och därför kan bedömningen av den totala kvantiteten inte ha förändrats avsevärt från den 12 december 1974 till den dag då propositionen avlämnades. Jag vill citera ytterligare några meningar från u-landsdebatten den 12 december i fjol. Herr Carlshamre, moderata samlingspartiet, yttrade följande: ”Detta innebär att utskottets skrivning skall tolkas så att för det första varje kilo veteöverskott som kan finnas i Sverige skall ställas till de svältande folkens förfogande. För det andra skall detta ske utan onödigt dröjsmål genom en snabb inventering av hur mycket som kan finnas och genom alla åtgärder för att snabbt skaffa fram tonnage och annat som behövs för att få i väg veteöverskottet. När vi för det tredje vet hur stort överskottet är och vi kan få i väg det skall det icke komma att fattas pengar. Vi har i dag fått höra att detta är innebörden i utskottets förslag.” I herr Carlshamres yttrande instämde de i kammaren närvarande ledamöterna från moderata samlingspartiet. Det råder väl ingen tvekan om att herr Carlshamre här tolkade utskottets skrivning mera positivt än vad ordvalet egentligen gav anledning till. Men hans anförande gav dock ett fullt klart besked om att moderata samlingspartiet önskade att det vete som finns över vid den slutliga inventeringen skulle ställas till de svältande folkens förfogande. Det är därför märkligt att moderata samlingspartiet nu ställer sig bakom majoritetens yrkande, som faktiskt innebär att man minskar de resurser som man talade om för ett par månader sedan med 40 000 ton för att binda dem för svensk beredskapslagring. Det råder, som herr Kristiansson framhållit, knappast några delade meningar om behovet av en betryggande beredskapslagring. Vad frågan i dag gäller är om man nödvändigtvis måste utöka lagerhållningen med vete ur 1974 års skörd. Med hänsyn till riksdagens uttalande den 12 december i fjol finner jag detta inte rimligt utan menar att man bör kunna vänta med denna utökning och i stället disponera erforderliga kvantiteter ur 1975 års skörd. Herr talman! Jag har velat göra de här anteckningarna till protokollet just för att peka på att yrkandet i reservationen bättre än majoritetens yrkande överensstämmer med det uttalande som riksdagen gjorde den 12 december 1974 och med den debatt som då fördes här i kammaren. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid jordbruksutskottets betänkande nr 3 fogade reservationen.

Herr talman! Även om herr Enlund försökte provocera mig tänker jag inte ta upp vetedebatten från i höstas. Som herr Kristiansson betonade i sitt inlägg är det två skilda frågor som vi diskuterar här i kammaren. Reservanterna i jordbruksutskottet kräver att den av statens jordbruksnämnd föreslagna ökningen av be = Nr 26 redskapslagren görs av 1975 års skörd. Det motiv som reservanterna åbe Onsdagen den ropar är att försörjningssituationen i världen därigenom skulle bli bättre. 26 februari 1975 Varför ökar vi då beredskapslagringen? Jo, självfallet för att öka vår egen beredskap i händelse av avspärrning men också för att öka våra Lagring av möjligheter att göra insatser vid internationella krissituationer — det fram — jordbruksprodukter går klart av motiveringen för den föreslagna ökningen. för beredskapsän Det är förståeligt att man upplever det så att den stora världsnöden — damål aktualiserar krav på insatser av det slag som reservanterna föreslår. Men skillnaden är ju bara den att regeringen redan nu för beredskapslagring vill reservera dessa 40 000 ton spannmål, vilket för övrigt är hälften av vad statens jordbruksnämnd föreslagit. När det gäller 1974 års skörd, som var en god skörd, så hindrar oss i dag en del tekniska och praktiska svårigheter att använda denna spannmål i hjälpaktioner. Det visar erfarenheterna av den verksamhet som nu pågår för att verkställa de beslut riksdagen fattat. Det har också skett en del förändringar på detta område, inte minst efter det att vi hade vetedebatten i höstas. Världsmarknadspriserna har sänkts, tydligen därför att det kommit ut större kvantiteter på marknaden. Vi har också mera konkret upplevt de svårigheter som uppstår vid försäljning och uttransporter av den spannmål som vi redan har möjligheter att leverera. Samtidigt har vi rätt betydande lager av spannmål. Jag kan som exempel nämna att när vi i höstas fick debatten om att vi skulle skicka vete till de svältande länderna, så stoppade svensk spannmålshandel de kommersiella försäljningarna av spannmål, eftersom man ville reservera de lager som fanns för denna möjlighet. Men på grund av de praktiska och tekniska svårigheter som visat sig föreligga har man på nytt tagit upp de kommersiella försäljningarna. Den aktuella situationen är att vi i dag har 77 000 ton odisponerat vete. Därför anser utskottsmajoriteten att det är praktiskt och lämpligt att i dag avsätta 40 000 ton av denna skörd till beredskapslagring. Vi äter ju inte upp denna spannmål, utan som jag redan tidigare påpekat finns det möjligheter att i framtiden använda den för internationella hjälpaktioner, om den typen av behov skulle uppstå och det kan ske på ett vettigt och effektivt sätt. Det finns därför starka humanitära skäl att biträda regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Jag är kanske något förvånad över att Axel Kristiansson motionerat i frågan och nu anslutit sig till reservanterna. Jag har upplevt Axel Kristiansson som en praktisk man i de här frågorna. Jag ser detta som en praktisk fråga om hur vi bör hantera det spannmålsöverskott som vi i dag har. Jag kan samtidigt förstå att man kan gripas av moralisk indignation i dessa frågor. Alla här i riksdagen upplever härvidlag ett starkt tryck och skulle vilja åstadkomma betydligt mer på detta område än vad vi gör.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

Herr talman! Jag vill säga än en gång att det inte finns anledning att hetsa till den här debatten. Jag noterar tacksamt att majoritet och reservanter är överens både om att det på sikt är riktigt att ha en ökad lagerhållning och om att man bör göra de insatser som är möjliga för att lindra svälten i världen. Men det finns, herr Wictorsson, ett gammalt ordspråk som säger att medan gräset gror dör kon, och det kanske är anledning att påminna om det i sammanhanget. När herr Wictorsson säger att det mest riktiga sättet att använda veteöverskottet är att lagra det ifrågasätter jag om det inte vore vettigare att disponera det för att lindra nöden för de människor som i dag svälter. Jag tror det vore ännu mer praktiskt. Jag håller inte med herr Wictorsson när han anser att det är klokt att nu lagra upp spannmål för att därmed kunna göra hjälpinsatser. Det hade varit klokt att lagra upp spannmål tidigare, när det fanns stora spannmålslager både här hemma och ute i världen och då spannmålen därtill var billig. Om man då hade lagrat spannmål hade det varit en riktig åtgärd som kunde ha varit till nytta nu. Men det kan starkt ifrågasättas om det är så särskilt klokt att lagra upp spannmål i dag för att senare göra en hjälpinsats. Det är sannolikt att livsmedelskrisen är bestående, och det kan invändas att situationen inte blir bättre, men jag tror ändå inte man klarar den genom att nu lagra mer spannmål utan genom att odla mer. Det är naturligtvis vanskligt att spå om skördarnas storlek, men jag tror ändå att det är överdriven pessimism i nuläget att säga att kommande års skörd skulle bli så liten att den inte räcker för vårt eget behov.

Herr talman! Jag ger gärna herr Wictorsson rätt i att det inte finns någon anledning att nu dra upp en ny vetedebatt i kammaren. Diskussionen den 12 december 1974 beträffande u-hjälpen gällde faktiskt de 500 milj.kr. som skulle behövas för att riksdagen skulle infria sitt löfte att nå enprocentsmålet. Att jag här har påmint om vad som sades och beslutades den 12 december beror därpå att man mot folkpartiets förslag då gjorde den invändningen att man inte var säker på om det fanns tillräckliga mängder vete för den här insatsen. Det är helt klart att om man först uttalar den förhoppningen att den definitiva beräkningen av 1974 års skörd skall ge utrymme för ytterligare kvantiteter spannmål till katastrofhjälp och några månader senare beslutar att disponera 40 000 ton av dessa kvantiteter, innebär det att möjlig heterna till en hjälpinsats minskas när man kommer till den slutgiltiga Nr 26 bedömningen. Onsdagen den Vi har ingenting emot en god beredskapslagring. Vad frågan gäller är, 26 februari 1975 som jag sade förut, om man skall disponera vete från 1974 års skörd eller från 1975 års skörd. Herr Wictorsson har uttalat farhågor därför Lagring av att vi inte vet någonting om 1975 års skörd. Jag vill, herr talman, ändå = jordbruksprodukter säga att vad vi vet om de senaste årens spannmålsproduktion i landet — för beredskapsänbör kunna ge en viss vägledning på den punkten. Sverige har alltsedan — damål 1960-talets början haft ansenliga överskott av spannmål. Sedan 1968 70 och högst 1 320 000 ton år 1971/72. Överskottet av brödsäd varierar under samma tid mellan lägst 150 000 ton 1969 74. Här finns alltså inget år med en lägre veteproduktion än att den skulle kunna ge utrymme för det vi begär.

Herr talman! Jag tycker det kan finnas anledning att göra en kommentar till denna debatt. Jag konstaterar då först att reservanterna säger sig vara ense med regeringen och utskottsmajoriteten om angelägenheten av att bygga upp beredskapslagren så att de blir större än tidigare. Jag tror det var herr Kristiansson som sade att han t.o.m. tyckte det kunde vara motiverat att följa jordbruksnämndens förslag att öka med 80 000 ton i stället för 40 000 ton. Det som skiljer reservanterna och utskottsmajoriteten är att reservanterna menar att vi kan dröja med detta till ett senare år. Jag tror att reservanterna då bortser ifrån en sak. Vad är det som börjat hända när det gäller hanteringen av vårt spannmålsöverskott? Jo, vi har börjat göra fleråriga utfästelser i högre grad än tidigare. Vi anser det vara riktigt att exempelvis bygga upp katastrofhjälpen genom fleråriga utfästelser gentemot de internationella hjälporganen, för att de skall få möjlighet att göra en bättre planering än hittills. Det har träffats avtal mellan Sverige och vissa u-länder om spannmålsleveranser, som är baserade på fleråriga perioder. Vi är på väg att få ett avtal med norrmännen om rätt betydande kvantiteter spannmål, som vi skulle kunna leverera till dem. Där gäller det också fleråriga perioder. Jag föreställer mig att reservanterna inte har någonting att erinra emot att vi träffar sådana avtal med norrmännen, som ju har ett betydande underskott av spannmål.

39 Man bör nog inte bortse ifrån risken av skördevariationer. Jämför bara skördeutfallet t.ex. 1969 med 1974. Det skiljer på inte mindre än 2 miljoner ton spannmål. Det förefaller mig klokt och riktigt att göra denna uppräkning av beredskapslagringen ett år när man vet vilket skördeöverskott man har och att inte satsa på ett år som man inte vet någonting om.

Nr 26 Herr talman! Varje månad i närmare 40 år måste två miljoner kvinnor Onsdagen den i Sverige köpa menstruationsskydd. Denna fysiologiskt betingade om 26 februari 1975 ständighet har blivit en trygg och lönsam affär för aktuella fabrikanter i branschen. Det beräknas att landets kvinnor handlar tamponger och = Produktion av bindor för ungefär 150 milj.kr. per år. billigare menstrua Det finns tre stora tillverkare av mensskydd, nämligen Mölnlycke, tionsskydd som är störst och har nästan 70 96 av marknaden, KF och Stilles. Dessutom har Kronosept AB i Eslöv börjat tillverka dambindor för Apoteksbolaget. Mensskyddsföretagen har växt upp till en lönsam storindustri. Nya förpackningar och modeller avlöser varandra, och i stora påkostade reklamkampanjer övertygas kvinnorna om vilket skydd som passar just dem bäst. Reklamen har i stor utsträckning fått betalas av konsumenterna. Redan 1972 annonserade Mölnlycke för 2,5 milj.kr. för bara mensskydd. Enligt företaget är annonskostnaderna ändå inte särskilt höga. 4-5 96 av konsumentpriset uppges vara reklamkostnader. De här företagen saluför ett dussintal olika märken i ett 20-tal produktvarianter. Genomsnittskostnaden för ett mensskydd är i dag ca 45 öre. Den årliga kostnaden blir ungefär 75 kr., och räknat över kvinnornas hela menstruationsperiod blir kostnden uppåt 3000 kr. Statens prisoch kartellnämnd har sedan 1972 följt konsumentprisutvecklingen för olika typer av mensskydd. Prishöjningarna på mensskydd har varit kraftiga under de senaste åren. Som exempel kan nämnas att KF och Stilles sedan 1973 har höjt priset med ungefär 30 96 och Mölnlycke med 45 96. Mölnlyckes prishöjningar under 1974 på mensskydd innebar för genomsnittskonsumenten en ökad utgift på 20 kr. om året. Prishöjningarna har från producenthåll motiverats med att råvarorna har blivit dyrare. KF anger också löneutvecklingen och den allmänna höjningen av kostnadsnivån som skäl till prisökningarna. Det kan nämnas att Apoteksbolaget börjat sälja dambindor för 26 öre styck, vilket är 10 öre lägre än KF:s genomsnittspris och 20 öre lägre än Mölnlyckes priser. Det går uppenbarligen att producera billigare. Nämnas bör också att landstingen köper in mensskydd från Mölnlycke för 12 öre styck. De höga priserna har föranlett NO och SPK att granska Mölnlyckes prissättning. Överläggningar har lett till att Mölnlycke nu har förbundit sig att inte genomföra fler prishöjningar under 1975. Ytterligare överläggningar har resulterat i att Mölnlycke för en begränsad del av sitt sortiment, ungefär 25 96 — nämligen vissa förpackningar av tamponger — har beslutat att genomföra prissänkningar på mellan 5 och 10 öre per skydd. Det är alltså fråga om ytterst marginella prissänkningar på en mycket begränsad del av sortimentet. Menstruationsskydd är att betrakta som vilken medicinsk sjukvårdsartikel som helst. Det är en nödvändighetsvara, och behovet av skydd är ständigt återkommande. Andra medicinska varor kan köpas för högst 41 15 kr. på apotek, men för dessa oundgängliga sanitetsartiklar tvingas konsumenterna att betala det pris som fabrikanterna och handeln sätter. Detta är ett orimligt förhållande. Det är fel att privat lönsamhet kan driva upp priserna och att vinst kan göras på nödvändiga sanitetsartiklar. Det finns krav från kvinnoorganisationer som menar att staten skall garantera gratis mensskydd. Det räcker inte att mensskydden blir billigare. Vänsterpartiet kommunisterna har i motion 294 till årets riksdag ställt förslag om att åtgärder måtte vidtas från statens sida för att åstadkomma produktion och distribution av mensskydd till väsentligt lägre priser. Vpk menar att samhälleliga stödinsatser måste övervägas i detta sammanhang. Näringsutskottet avstyrker motionen med en i och för sig välvillig och förstående skrivning. ”Förhållandena på menstruationsskyddsmarknaden har på sistone utvecklats på ett för konsumenterna positivt sätt”, heter det i betänkandet. Utskottet hänvisar till överläggningar mellan NO och SPK med det marknadsdominerande företaget och framhåller: ”Dessa har resulterat i prissänkningar som berör en stor del av företagets sortiment.” Utskottet understryker vidare att överläggningar fortsätter med sikte på att ytterligare prissänkningar skall åstadkommas. För det första har ytterst marginella prissänkningar beslutats. För det andra avser prissänkningen inte någon stor del av företagets sortiment utan en mycket begränsad del. Det finns med andra ord ingen garanti för att mensskydden skall bli billigare. 5 till 10 öres prissänkning på vissa typer av tamponger betyder ganska litet när kostnaden ändå ligger på 45 öre. Dessutom föreslås ingen prissänkning på 50 96 av de bindor som försäljs. Visserligen har statsrådet Feldt sagt att han nogsamt kommer att följa utvecklingen på detta område och anfört att särskilda åtgärder kan komma att vidtas om förhållandena påkallar detta. Men det hade varit klokare om utskottet behandlat frågan mer ur principiell medicinsk synpunkt, även om det är riktigt att de ekonomiska aspekterna otvunget anmäler sig i sammanhanget. Det är riskfyllt att, som utskottet gör, helt förlita sig på överläggningar som i nuläget inte ens lett till marginella förbättringar för kvinnorna. Det behövs ett samlat samhälleligt grepp på mensskyddsfrågan, och aktiva åtgärder måste sättas in. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad vid näringsutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! I motionen 294 tas kostnaderna för menstruationsskydd upp, och motionärerna föreslår att riksdagen skall uttala sig för en skyndsam prövning i syfte att åstadkomma prisbilligare produktion och distribution. Ja, otvivelaktigt är det som motionärerna säger en väsentlig kostnad för kvinnorna, och prisstegringarna på menstruationsskydden har under senare år varit mycket höga. Jag kan i det sammanhanget nämna att också Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund har reagerat — Nr 26 starkt mot de kraftiga prisökningarna och har begärt att SPK skulle utreda Onsdagen den prisernas skälighet. Förbundet har också uppmanat KF att ta upp en 26 februari 1975 prisledande konkurrens samt aktualiserat frågan om inte storförpackningar av bindor och tamponger kan försäljas via apoteken. Produktion av Nu är det så, som näringsutskottet har erfarit, att de höga priserna = billigare menstruahar uppmärksammats av både näringsfrihetsombudsmannen och statens = tionsskydd prisoch kartellnämnd. NO skrev i november 1974 till Mölnlycke, som är den största producenten, och ifrågasatte om inte Mölnlycke tillämpade en prissättning som medförde en sådan från allmän synpunkt skadlig verkan som avses i konkurrensbegränsningslagen. Mölnlycke är ju den dominerande tillverkaren på marknaden. NO har också sedan dess vid olika tillfällen haft överläggningar med Mölnlycke om möjligheterna till prissänkningar och slutförde dessa den 24 januari 1975. Mölnlycke förklarade sig villigt att sänka priserna på tamponger med minst 10 96. Statens prisoch kartellnämnd har mot bakgrund av de kraftigt stegrade priserna på menstruationsskydd haft överläggningar med Mölnlycke.

Parallellt med överläggningarna med Mölnlycke har diskussioner förts med den enskilda detaljhandeln. Vid de överläggningarna har man från Sveriges livsmedelshandlareförbund framhållit att handeln kommer att minska sina marginaler, varför prissänkningen för konsumenternas del blir större än vad som beslutats av Mölnlycke. Beträffande storleken av detaljhandelns marginalminskning pågår överläggningar mellan SPK och SSLF. Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Feldt, har gjort ett uttalande angående menstruationsskyddsmarknaden. Han anser att de kraftigt höjda priserna motiverar skärpt uppmärksamhet från samhällets sida, och han har deklarerat att han, när resultatet av SPK:s överläggningar med berörda företag föreligger, kommer att ta ställning till i vilken mån särskilda åtgärder är påkallade. Jag kan också nämna beträffande KF:s konkurrens på den här marknaden att priset på dess tampong har legat 25 926 under priset på motsvarande tampong i Mölnlyckes sortiment. Enligt KF täcker det lägre priset produktionskostnaderna och ger en normal lönsamhet, så det råder väl inget tvivel om att man genom konkurrens kan sänka priserna på det här området.

I väntan på det föreslår utskottet att riksdagen skall avslå motionen 294. Det är emellertid befogat att uppmärksamt följa den här frågan, och ifall ingenting händer och det fortsättningsvis inte blir speciellt stora prissänkningar utan kanske tvärtom prisstegringar, finns det all anledning att återkomma. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag har sagt ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet 6.
Herr talman! Fru Hansson började med att säga att hon och många med henne har reagerat mot prisutvecklingen på mensskyddsmarknaden. Men man måste också vidta åtgärder. De åtgärder som hittills har vidtagits är överläggningar med i första hand Mölnlycke. Sedan är fru Hansson nöjd med de överläggningarna, som har resulterat i en prissänkning på 5-10 öre per mensskydd för en mycket marginell del av sortimentet. Hälften av de svenska kvinnorna i den aktuella åldern handlar bindor och inte tamponger. Det sortiment som nu avses är tamponger, och det är två typer av Mölnlyckes tamponger som får en prissänkning på 5-10 öre. Jag tycker alltså att det är en mycket marginell förbättring, som inte kommer att betyda speciellt mycket för kvinnorna. Jag skulle vilja fråga fru Hansson om man från socialdemokratiskt håll betraktar menstruationsskyddsartiklar som vilken vara som helst eller om man lägger medicinska aspekter på den. Jag tycker att man skall lägga medicinska aspekter på den här varan. Det är en nödvändighetsvara, som jag har sagt tidigare, och behovet av den är konstant. Den borde alltså betraktas som en sanitär sjukvårdsartikel. Det vore intressant om fru Hansson något kunde utveckla den tanken.
Herr talman! Jag förutsätter givetvis, när jag talar om dessa överläggningar, att man i fortsättningen — överläggningarna fortsätter ju — också skall ta upp prissättningen på bindorna. I dag finns det inte anledning, mot bakgrund av att det ändå har hänt en del på detta område, att vidta speciella åtgärder. Vi får avvakta och se vad som händer. På frågan om jag lägger medicinska aspekter på menstruationsskydden vill jag svara att jag självfallet lägger en medicinsk och hygiensk aspekt på dem. Det gäller en artikel som man inte kan vara utan. Givetvis kan vi diskutera om man skulle göra likadant som med läkemedel — ge en subvention från statens sida. Staten subventionerar ju på många områden. Men jag är litet förvånad över att ett sådant förslag kommer just från vpk. Konsekvensen borde egentligen ha varit att vpk hade begärt ett förstatligande av denna produktion. Vinsten för företagen blir ju inte mindre om staten går in och subventionerar deras varor.
Herr talman! Uppgiften om att de kommande överläggningarna även Onsdagen den skall omfatta andra typer än tamponger bekräftas inte av Mölnlycke. 26 februari 1975 I ett referat i tidningen Köpmannen säger Mölnlycke: ”Vi har inte alls lovat SPK att sänka priset på några andra förpackningar = Produktion av --- och vi har i dag inte heller för avsikt att göra det. SPK har heller = billigare menstruainte rest något konkret krav på oss i det avseendet.” tionsskydd Detta gör att man måste se mycket pessimistiskt på utvecklingen i den här frågan. SPK:s överläggningar med Mölnlycke fortsätter, och man syftar till att genomföra prissänkningar för kanske hela tampongsortimentet. Hur stora dessa prissänkningar blir, eller när de kommer att slå igenom, kan man f.n. inte uppge. Men det är inte fråga om något helt sortiment, och det blir inte någon genomgripande förändring. Vpk lägger ju medicinska aspekter på denna fråga. Vi har föreslagit ett förstatligande av läkemedelsindustrin och menar att den här varan också skall kunna omfattas av detta. Det är därför som vi tar itu med frågan för att ge den en skjuts i riktning mot det sätt på vilket vi tycker att den skall behandlas.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att Mölnlycke inte har lovat att sänka priserna på hela sortimentet och inte heller har lovat att i vidare överläggningar ta upp någonting annat än tamponger. Men jag stöder mig faktiskt på Kjell-Olof Feldts uttalande att när resultatet av överläggningarna med berörda företag föreligger, så kommer han att ta ställning till vilka särskilda åtgärder som kan bli påkallade. Jag förutsätter att han har möjligheter att föra in också frågan om dambindorna i det resonemanget.

Herr talman! En väl fungerande marknad inom varuområdet förutsätter att det finns en lika väl fungerande konkurrens för att pris och kvalitet på varorna inte ensidigt skall bestämmas av den som tillverkar eller marknadsför dem. Om ett företag har en alltför marknadsdominerande ställning — som i det fall vi nu diskuterar — kan konkurrensen helt eller delvis sättas ur spel. Jag skall inte diskutera kvaliteten, men när det gäller priset visar sig det att Mölnlycke med sina 67 96 av marknaden har kunnat medverka till att priskonkurrensen inte fungerat. Företaget har alltså haft en överväldigande dominans på den svenska marknaden för tamponger och bindor. Det är en säker marknad — efterfrågan går inte ner och behovet är lätt att kalkylera. Under senare år har en stark produktutveckling skett inom företaget. Det har självfallet varit till nytta för konsumenterna, men den prisutveckling som skett i spåren av produktutvecklingen är alarmerande. En prishöjning på nästan 40 KH sedan årsskiftet 1973-1974 finner jag orimlig, även om man 45 från företagets sida i olika beräkningar kommit fram till att kalkylerna tidigare var riktiga och relevanta i förhållande till det pris som man tog ut. Men företaget har ju varit marknadsledande genom sin dominans på tampongområdet, och sedan har det även haft ca 50 96 av marknaden för bindor. Det har gett företaget möjligheter att bortse från priskonkurrensen, vilket medfört att de mindre tillverkarna så att säga flutit med i kölvattnet efter det dominerande företaget. Detta är ju en rätt vanlig utveckling inom olika varugruppsområden där en stor tillverkare och säljare har den dominerande ställningen. Bristen på konkurrens har alltså lett till denna utveckling, och det kan hälsas med tillfredsställelse att KF nu har tagit initiativ till att starta även tampongtillverkning. Man får hoppas att detta initiativ skall bidra till att vi får en sund konkurrens på denna marknad. Fru Hansson har redogjort för näringsutskottets synpunkter på frågan och påpekat att näringsfrihetsombudsmannen och prisoch kartellnämnden ingripit, vilket medfört prissänkningar. Utskottet har också i sin skrivning redovisat de åtgärder som vidtagits. Förhållandena på området har ju, innan näringsfrihetsombudsmannen och prisoch kartellnämnden tog upp saken, kraftigt påtalats bl.a. av Folkpartiets kvinnoförbund. Förbundet tillskrev under 1974 Mölnlycke och påtalade den alarmerande prisutvecklingen, och samtidigt framförde förbundet synpunkter på den reklamuppläggning som företaget har. Just när det gäller hygienartiklar kan man väl ifrågasätta, som Folkpartiets kvinnoförbund gör, om artiklarna skall behöva marknadsföras med de argument som företaget för fram i sin annonskampanj. Man framhäver smådetaljer som säljargument, men jag tror det är viktigare att få fram argument som understryker att det väsentliga är att priset kan gå ner. Jag tror också att kvinnor reagerar just på prissättningen — att de gör det har f. ö. framgått av de tidigare inläggen här. Man kan vidare fråga sig om företaget inte omedelbart skulle kunna upphöra med dessa utmanande dyrbara annonser för mensskydd och övergå till en sakligare och lugnare typ av annonsering, där fortfarande lägre pris blir ett viktigt argument. Jag frågar i likhet med fru Lantz och fru Hansson: Varför får vi inte fram storförpackningar till lägre pris? Varför finns inte det alternativet? När det gäller barnblöjor kan man ju köpa myckat stora förpackningar. Den möjligheten borde finnas också i detta fall. Likaså bör det finnas ett lågprisalternativ med samma sorts bindor som i dag säljs till sjukhusen för en fjärdedel av detaljhandelspriset. I likhet med Folkpartiets kvinnoförbund tycker jag att de kvinnor som efterfrågar en hygienartikel av detta slag skall ha valfrihet att köpa den till ett lägre pris, även om den är behäftad med vissa ojämnheter eller skönhetsfel. Som tidigare talare framhållit är detta en varugrupp med stor årlig omsättning. Om vi får en väl fungerande konkurrens eller ett ingripande av prisoch kartellnämnden, så medverkar det givetvis till en lägre prissättning. Utskottet har bedömt frågan så att det för dagen inte bör till gripas några speciella åtgärder men att frågan bör följas fortlöpande. Han — Nr 26 delsministern har också uttalat sig för det. Onsdagen den Detta är ett typiskt exempel på hur företag som dominerar inom en 26 februari 1975 speciell bransch kan ta ut priser som enligt prisoch kartellnämndens bedömning inte håller sig inom de marginaler som företaget behöver = Produktion av för att få en normal företagsvinst. billigare menstrua Herr talman!
Herr talman! Jag tror inte, herr Andersson i Örebro, att en fri och sund konkurrens löser problemen med priserna på menstruationsskydd. Det är inte konkurrensen som skall bestämma priset på medicinska artiklar. Det skall inte behövas någon konkurrens på det området. Såväl medicinska som hygieniska, sociala och ekonomiska aspekter motiverar ett aktivt samhälleligt ingripande i detta fall. Vi menar att det inte räcker med förhoppningar och överläggningar utan att man måste ta praktiska, konkreta initiativ, Och det måste göras inom regeringens kansli! Herr talman! Jag yrkar ånyo bifall till reservationen.

Herr talman! Vad som föranledde mig att begära ordet för en kort kommentar var vissa av fru Hanssons funderingar. I sitt försök att anlägga moteld mot vår argumentation uttryckte fru Hansson förvåning över att vpk går på linjen att subventionera den privata industrin. Detta är för det första fel i sak. Det står inte i reservationen att det skulle vara vår linje. För det andra bör det vara fru Hansson väl bekant, som också fru Lantz påpekade, att vpk i skilda sammanhang har krävt läkemedelsindustrins socialisering. Det skulle faktiskt öppna vägen och lösa hela denna problematik, eftersom vi då fick en statlig industri som från den sociala nyttans utgångspunkt kunde förhandla med de prisövervakande organen och med socialdepartementet om hur man skall lägga upp politiken på detta speciella varuområde. Det skulle underlätta hela denna frågeställning betydligt. Men när frågan om läkemedelsindustrins socialisering — som alltså skulle vara en god hjälp för att lösa dessa problem — har varit uppe i riksdagen har fru Hansson enligt vad jag minns alltid röstat emot vårt förslag. Jag har många gånger haft anledning att notera att de socialdemokratiska kvinnorna är mycket radikala i sina paroller och att de har mycket fina paroller — jag kan skriva under många av deras paroller på de socialpolitiska och familjerättsliga planen och på många andra områden — men när det sedan gäller att agera är tydligen lojaliteten mot kvinnorna betydligt mindre än lojaliteten mot den egna
Herr talman! Herr Svensson i Malmö säger att det inte står i reservationen att man vill ha till stånd en samhällelig subvention. Nej, det gör det inte, men det står däremot i motionen. Herr Svensson påminner mig om att jag har röstat emot ett förstatligande av läkemedelsindustrin. Men här var det ju inte fråga om socialdemokratiska initiativ när det gäller ett förstatligande, utan det var fråga om konsekvensen av att vpk tidigare begärt ett förstatligande av läkemedelsindustrin. I konsekvens med det borde man också ha begärt ett förstatligande av den industri vi nu diskuterar, och inte en suvbention från samhällets sida.
Herr talman! Ja, fru Hansson, det är skenbart logiskt, men fru Hansson låter sin logik springa i väg med sig en smula. För det första kan man inte i detta ärende ställa ett yrkande om förstatligande av läkemedelsindustrin, utan det yrkandet måste ställas i annat sammanhang. Det skall bli intressant att se hur fru Hansson röstar nästa gång vi ställer detta yrkande. För det andra måste väl ändå fru Hansson medge att ett förslag om vissa åtgärder när det gäller en viss läkemedelsartikel får en helt annan infattning om man ställer det mot bakgrund av att man vill nationalisera läkemedelsindustrin i dess helhet än det får om man ställer det mot bakgrund av att man inte vill nationalisera läkemedelsindustrin. Det är i fru Hanssons tappning som subventionsåtgärder skulle stödja den privata industrin, för hon vill, att döma av hennes röstning här i kammaren, ha den privata industrin kvar på läkemedelsområdet. Kravet får inte den betydelsen i vår infattning, eftersom vi vill ha till stånd en nationalisering av hela läkemedelsindustrin.

Herr talman! Folkoch bostadsräkningen 1975 kommer i flera avseenden att se annorlunda ut än 1970 års, och det är särskilt glädjande för dem som var med och kritiserade den förra gången därför att den inte tog tillräcklig hänsyn till medborgarnas rädsla för integritetshotet. Ingen som inte har ämbetsansvar skall den här gången få se blanketterna, och det är uttryckligen straffbart att röja något som står i dem. En mängd uppgifter från 1970 är nu inte längre med, t.ex. hyra, vigselår, utbildning och innehav av frysbox. Men fortfarande innehåller dessa blanketter, som vi alla vid hot om 1000 kr. vite skall fylla i, en rad personliga uppgifter som skall lagras på data med vidhängande personnummer och sedan samköras med andra samhälleliga register, där våra inkomster, bilar, medborgarskap och en rad andra uppgifter finns inmatade. Det som oroar en hel del medborgare och som folkpartiet har tagit upp i sin partimotion nr 95 om datapolitiken är just personanknytningen i denna statistik. Personnumren gör samkörningar möjliga med andra register, och de gör det möjligt att följa medborgaren år från år och studera hans utveckling, om man så önskar — och får för datalagen förstås. Medborgarna själva vet inte vare sig i förväg eller i efterhand vilka sådana manövrer som görs med statistisk data. Mot detta står då statistikanvändarna, i huvudsak statliga och kommunala myndigheter men också forskare. De stöder sig på den synpunkten att om man tar bort personnumren tar man också bort sekretessen såsom sekretesslagen i dag är utformad. Man skulle alltså, menar de, lämna vägen helt öppen för vem som helst att utnyttja statistikuppgifterna om man tog bort namn och personnummer, och det skulle vara lätt att identifiera många — eller åtminstone några — av personerna med ledning av de uppgifter som finns kvar. Vi anser tvärtom att det är per 51 sonnumren som i första hand gör det tekniskt möjligt att snabbt och enkelt sammanställa en mängd uppgifter om samma individer och att det är de som utgör den verkliga faran. Det är personnumren och namnen som gör att man lätt och enkelt kan identifiera folk. Att i stället gå en bakväg och ta reda på enskilda personers förhållanden genom att leta i blanketterna när de står utan namn och personnummer måste vara en oerhört mödosam omväg, vilka uppgifter man än vill ha tag på. I reservationen 3 kräver nu herr Strömberg, folkpartiet, att de uppgifterna i folkoch bostadsräkningen avidentifieras omedelbart så snart bearbetningen är klar, vilket bör vara senast i juli 1978. Utskottets majoritet går på en vagare linje. Man vill invänta en utredning om hela frågan om avidentifiering och kryptering i verkets statistikproduktion. En sådan utredning är i och för sig utmärkt — jag har själv för ett par år sedan motionerat om en krypteringsmetod som kanske skulle ha avskaffat några av de problem som vi har i dag - men det finns inget skäl att vänta på den för att avidentifiera den undersökning som vi alla är tvingade att vara med i och som enligt alla försäkringar både från finansministern och från statistiska centralbyrån aldrig skall användas till annat än rent opersonlig statistik. Här står inte bara en folkpartireservant mot utskottet, här står JO och JK mot statistiska centralbyrån och här står en annan folkpartireservant i datainspektionens styrelse mot datainspektionen och regeringen. Det är inte bara en praktisk fråga utan en principfråga om vilka garantier man är beredd att ge medborgarna i samma ögonblick som man går ut med den här folkoch bostadsräkningen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 3.

Herr talman! Vid betänkandet finns fogade tre reservationer. De två första tillhör den typ som vi brukar kalla gamla bekanta, även om det var så sent som förra året som vi behandlade det första anslaget till folkoch bostadsräkning 1975. Det anslaget gällde provundersökningarna. Då hade herr Adolfsson och hans partivänner samma ställningstagande och samma motivering som nu. De är ensamma i denna grundsyn på det samhällsarbete som folkoch bostadsräkningen är ett uttryck för. Vi andra är angelägna om att få veta hur samhället ser ut för att kunna göra det lättare för människorna att bo i det. Vi vill förändra det samhälle som vi har och är måna om att få veta något om det. Samma ambitioner finns inte hos herr Adolfsson, som tycker att samhället skall lägga sig så litet som möjligt i människornas liv. Det kan naturligtvis bli föremål för mycket filosoferande. Men vi anslog redan förra året pengar till den här verksamheten, och nu är det fråga om igångsättningen. Den sker då med utnyttjande av alla de erfarenheter som gjordes av den förra folkoch bostadsräkningen. Jag skall inte fördjupa mig i dessa erfarenheter — fru Anér var inne på en del av dem. Jag vill bara säga att folkoch bostadsräkningen den här gången har förenklats. Man tar nu in färre uppgifter — eller variabler, som det lär heta på statistikspråk. Nu är det inte bara staten och riksdagen som har nytta av dessa uppgifter, utan det är kanske framför allt kommunaloch landstingspolitikerna som har nytta av dem i sin planering. För praktiskt taget allt som de sysslar med är dessa uppgifter värdefulla som underlag. Uppgifterna har alltså ett mycket vidare intresse än vad vi kanske i förstone tänker oss. Mycket av den politiska aktiviteten i landet bygger på att vi har denna vart femte år upprepade folkoch bostadsräkning. Herr Adolfsson upprepar vad han sade förra året, nämligen att statistiska centralbyrån gör 90 olika undersökningar för att få in uppgifter om människorna. Han kan då inte avse undersökningar av den här karaktären, dvs. totalundersökningar. Såvitt jag förstår syftar han på statistiska centralbyråns urvalsundersökningar, och användbarheten av dessa är en helt annan. Folkoch bostadsräkningen är någonting mycket större. Fru Anér tog upp en annan fråga, som vi tidigare inte diskuterat i just det här sammanhanget. Jag är personligen angelägen att säga att vi när det gäller frågan om att ge människorna skydd för sin personliga integritet nog är eniga, och därför behöver vi på den punkten inte vara så pratsamma. Vi har samma ambitioner att skydda den personliga integriteten. Det vi nu diskuterar är ingen principiell fråga, utan det är en praktisk fråga. Vad det gäller är om vi nu skall besluta om en avpersonifiering av registret 1978 eller om vi skall vänta till dess att vi fått resultaten dels av den utredning som statistiska centralbyrån gör tillsammans med justitiedepartementet och datainspektionen, dels av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Dessa utredningar kommer under detta år att lägga fram sitt material, och vi får då en fullständigare bild med en belysning av alla dessa aspekter. Det finns i den här frågan olika skolor. En skola hävdar att om man avpersonifierar registret, så försvinner sekretessen och materialet blir en offentlig handling. Då kan den som vill gå till en by och titta efter vilka uppgifter det finns om en viss person som man kan identifiera med ledning av det man redan känner till om vederbörande. Vi hade för fjorton dagar sedan en debatt mellan justitieministern och herr Wijkman om dessa saker, och frågan lär komma upp även i andra sammanhang; vi får bl.a. en debatt med anledning av ett betänkande från konstitutionsutskottet. Vi har då kanske ett bättre underlag för en diskussion. Det är möjligt att registret bör avpersonifieras — det vet jag inte. Det kanske finns bättre och effektivare medel att skydda integriteten, men det behöver vi inte ta ställning till nu. Vi kan vänta med det beslutet eftersom det inte skall verkställas förrän 1978.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

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Bergman i Göteborg att jag inte gärna skulle vilja gå ut till medborgarna och säga: Ni är tvungna att lämna dessa uppgifter, men vi är inte tvungna att säga exakt hur vi skall sekretessbehandla dem.
Herr talman! Det är alldeles klart att uppgifterna är sekretessbelagda. Så länge uppgifterna inte är avpersonifierade är de alltså sekretessbelagda. Det är klart besked. På den punkten tycker jag inte man behöver vara orolig. Till herr Adolfsson vill jag säga: Det är klart vi kan föra en allmänpolitisk debatt, men jag tror det tjänar föga till. Jag har väldigt bråttom med att göra ändringar på alla de orättvisor som finns kvar i samhället. Därför är jag mån om att vi skall få veta så mycket som möjligt om hur det ser ut i vårt land. Jag har bråttom och är mån om att göra någonting snabbt, men här har herr Adolfsson kanske inte så bråttom. Men sedan förändras samhället mycket snabbt också av helt andra orsaker som gör det svårt att följa med i det politiska livet. Det kan sägas ha en dubbelsidig effekt. Vårt statistikunderlag blir snabbt gammalt men det minskar inte behovet av statistikunderlag. Det gäller bostadsfrågan, det gäller Eriksbergsarbetarna i Göteborg, som står inför hotet att förlora sin sysselsättning därför att man inte snabbt och i tid hade kunskap om de förändringar som kunde komma att ske, hur visa och hur rika de som styrde företaget än var — och dessa båda ting brukar ju i herr Adolfssons ögon vara förenliga. Snabbheten beror på hur och i vilken takt vi vill förändra det samhälle vi lever i.